Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Men jag vill redan från början säga att jag ingalunda är tacksam över att svaret lämnades under remissdebatten. Situationen är sådan att vi mycket väl hade behövt en ordentlig bostadsdebatt, där interpel lanterna haft tillräckligt med tid och där även andra än interpellanterna hade fått säga sin mening. Nu blir det en bostadsdebatt som knappt är värd namnet, och det kanske var avsikten. Jag får nu koncentrera mig på det problem jag berörde i interpellationen, nämligen den ur många synpunkter olyckliga ryckigheten vid igångsättningen, en ryckighet som betyder både färre bostäder och dyrare bostäder. Vi var ju i fjol helt eniga om att fördelningen under 1965 inte var bra. Inrikesministern sade den 24 mars i andra kammaren, att koncentrationen till årets sista månader var en olycklig företeelse, som kommer att medföra stark anspänning på byggnadsmarknaden under våren och försommaren. Han sade att det var angeläget att vi gör allt för att få en gynnsammare säsongfördelning, och han bedömde förutsättningarna som goda. Nu vet vi hur det har blivit. Under första halvåret i år igångsattes 31 900 lägenheter, d.v.s. 34 procent av ett årsprogram på 92000. Under tredje kvartalet har nu enligt uppgifter i interpellationssvaret igångsatts 21 700 lägenheter. Det skulle alltså innebära en igångsättning under de tre första kvartalen på 53 600 lägenheter. Alltså återstår 38 400 till sista kvartalet, om årsprogrammet skall fullföljas. Det skulle därigenom bli 6 000 fler lägenheter under årets sista månader än vad som igångsattes under motsvarande tid i fjol och som då bedömdes som särskilt olyckligt. Nu säger emellertid statsrådet i interpellationssvaret, att det inte blir 92 000 lägenheter i år utan att han hoppas att det skall bli 180 000 sammanlagt under 1965 och 1966. Om detta visar sig möjligt — han är osäker — skulle igångsättningen de två åren tillsammans uppgå till ett tal som motsvarar vad riksdagen uttalat sig för. Detta är väl ändå en smula advokatyr. Riksdagen uttala de sig för 92000 lägenheter under 1966, och då var riksdagen väl medveten om att igångsättningen under 1965 blev 5 000 lägenheter fler än enligt programmet för det året. Det skulle alltså inte bli 92 000 lägenheter i år utan möjligen 87000, men även då blir det en betydande koncentration under sista kvartalet. Inte mindre än 33 800 lägenheter måste påbörjas under årets sista månader om det skall bli 87000 lägenheter. Även med det nedbantade programmet blir fördelningen i år sämre än den dåliga fördelningen i fjol. I svaret sägs att anledningen till den olyckliga fördelningen är kapitalsvårigheter. Ja, det må vara. Men vi fick ju ett bostadsprogram från socialdemokraterna under valrörelsen, ett program som föregicks av mycken reklam men som innehöll bra litet. På en punkt var det emellertid klara besked, nämligen just beträffande finansieringen. Det heter på följande sätt: »Behövliga krediter under byggnadstiden skall ställas till förfogande i sådan ordning att en lämplig säsongfördelning av byggandet främjas.» Den reflexion man gjorde vid läsningen av dessa ord var att socialdemokraterna för att lova detta måste veta om ett medel att ordna kreditgivningen på det sättet. Varför i all rimlighets namn använder de inte medlet utan låter igångsättningen under två år bli så illa fördelad? Så karskt lät det före valet, men nu låter det på ett litet annorlunda sätt.

Nu är den stora frågan: Hur blir det 1967? Får vi ett tredje år med en så illa skött fördelning av igångsättningen? I svaret heter det, att det framstår som nödvändigt att komma fram till en ordning som innebär större fasthet i planeringen och större möjligheter att samordna planering och kreditgivning. Men några bestämda utfästelser hur det skall bli 1967 får vi inte — på den punkten sägs ingenting. Och det kan egentligen göra detsamma — värdelösa bostadslöften har vi fått alldeles nog av.

Herr talman! Jag har i min interpellation ganska ingående behandlat vår bostadspolitik sådan den utvecklat sig under de senaste sex—sju åren. Om man låter sig vägledas av den debatt i bostadsfrågan, som ofta förs med en utstuderad vårdslöshet, får man lätt uppfattningen att bostadspolitiken — för att nu använda ett ofta upprepat borgerligt slagord — framstår som misslyckad. Ofrånkomligt är emellertid att vi under perioden 1960—1965 byggt fler lägenheter än vad som svarar mot riksdagens målsättning. Det rör sig om 53 000 lägenheter som igångsatts utöver målsättningen, och detta motsvarar hela igångsättningen av flerfamiljslägenheter så sent som 1959. Jag har här återgivit fakta. Detta förtar emellertid inte det intryck av en snedvridning som tyvärr framträder vid en kritisk granskning av dagens bostadsmarknad. Bekymren på bostadsmarknaden är flera. Vi har hamnat i ett högt ränteläge. När finansministern Sköld 1953 vägrade att ta räntan i anspråk som regulator på penningmarknaden berodde det inte på att han var doktrinär, men han var rädd för att vi vid ett flitigt användande av räntan uppåt både skulle få kännbara genomslag på prismarknaden och riskera att få den höga räntan kvar som ett bestående inslag i vår penningpolitik. I dag står vi i en sådan situation. Den höga kreditivräntan för bostadsbyggandet och svårigheterna att få kreditiven avlyfta påverkar i oroande grad hyreskostnaderna. En annan prisuppdrivande faktor är den ryckighet som främst kännetecknar årets bostadsbyggande och vars tendenser var påtagbara redan 1964, då bristen mellan bostadspolitisk målsättning och finansiering klart framträdde. Att vi nu befinner oss i ett läge som fordrar återhållsamhet — eller låt mig säga ett skickligare användande av våra disponibla kapitalresurser — är en realitet som också bostadsbyggandet får känning av. Vi har registrerat en eftersläpning främst för Storstockholm och Göteborgs-regionen. Jag hälsar med tillfredsställelse inrikesministerns initiativ att satsa mera på tätortsbyggandet och noterar beskedet att man håller på att skaffa fram pengar. Vad som kan rekommenderas är att det åstadkommes en i ordets egentliga mening välplanerad översiktlig igångsättning samt att ett garanterat samband mellan byggande och finansiering konstrueras. Hösten 1965 igångsattes ett bostadsbyggande som låg långt över både målsättning och ekonomiska resurser. Denna igångsättning i sprintertakt bör inte upprepas. Det är bättre att ha finansieringen klar och att vi på sikt tar igen den eftersläpning i målsättningen som vi får räkna med under innevarande år. Regeringen har nu enligt vad som framgår av inrikesministerns svar tillsatt en arbetsgrupp inom departementen som skall framlägga förslag om ett organiserat samband mellan finansieringen och målsättningen för bostadsbyggandet. Den arbetsgruppen behöver inte sak na arbetsuppgifter och den bör snarast få i uppdrag att undersöka vad som förorsakat snedvridningen på kreditmarknaden till bostadsbyggandets nackdel. Jag är medveten om satsningen på näringslivet och utgår i det sammanhanget ifrån att regeringen visat tummen ner för industriförbundets önskemål om en fortsatt begränsning av bostadsbyggandet. I själva verket är det så att näringslivet och bostadsmarknaden måste samsas om de resurser som finns tillgängliga. Det förhåller sig kanske dessutom så, att minskningen av bostadsbyggandet inte bara hör samman med den större satsningen på näringslivet utan också med att kreditgivningen fått en utveckling som ter sig oroväckande. Låt oss betrakta bostadsmarknaden och andra fastighetsinvesteringar i Storstockholm med omgivningar. Se på bankerna. Aldrig tidigare har det byggts så många och verkligt eleganta banklokaler. Aldrig tidigare har heller marknaden haft ett sådant överutbud av påkostade småhus och fritidshus som nu. Det förhållandet, att vi i kreditknapphetens samhälle kan ge utrymme för investeringar i hus som saknar köpare och som långt efter det att inflyttning bort ske alltjämt står utan hyresgäster, kan vi inte vara tillfredsställda med. Om vi hade nöjt oss med hälften så många nya banker, skulle detta ha kunnat betyda tusentals nya lägenheter, självfallet under förutsättning att dessa krediter hade gått till det egentliga bostadsbyggandet. Vi får aldrig något ordentligt grepp om bostadsproduktionens finansiering, om vi inte kan öka insynen i och kontrollen över hur spararnas pengar används. Det är horribelt att spararnas medel i bankerna i högre grad används för finansiering av objekt som ligger närmare bankledningens intressen än spararnas. Jag kan inte uppfatta detta på annat sätt än att det föreligger en klar dissonans mellan regeringens målsättning och bankernas investeringsintresse. Jag skall senare i remissdebatten återkomma i bostadsfrågan och nöjer mig nu med att tacka inrikesministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Först vill jag uttala min tillfredsställelse över ett par rader i svaret.

Däremot är jag mindre tillfredsställd med resten av svaret. Statsrådet har nämligen knappast svarat på min fråga. Inrikesministern medger att årets bostadsbyggnadsprogram — som dock hade karaktären av ett garanterat minimiprogram — inte kommer att kunna fullföljas. Genom att redovisa utvecklingen för de båda åren 1965 och 1966 tillsammans försöker han visserligen få det att framstå som om riksdagens intentioner följts, men som också herr Gustafsson i Skellefteå sade verkar inte den matematiken övertygande. Inrikesministern medger vidare att bostadsproduktionen i storstadsområdena är låg. Igångsättningen under de tre första kvartalen uppgick till 15 500 lägenheter mot 18 500 under samma tid förra året och en möjlig igångsättning under hela perioden av över 30 000 lägenheter. Denna nedgång har ägt rum trots att det funnits planer, material och i allmänhet också arbetskraft. Det har till och med förekommit permitteringar av arbetskraft. Sålunda har Svenska bostäder här i Stockholm enligt pressuppgifter i början av oktober friställt 120 arbetare och 12 arbetsledare. Inrikesministern medger också att förhållandena inneburit svårigheter för företag och organisationer inom byggnadsområdet, och detta är förvisso sant. Härtill kommer svårigheterna för de hundratusentals bostadsköande. Vilka åtgärder tänker nu regeringen vidta? När statsrådet kommer in på detta avsnitt blir han mera kortfattad. Han erinrar om den nyligen tillsatta delegationen inom kanslihuset och om bostadsstyrelsens skrivelse till riksbanksfullmäktige. Han deklarerar också att det är utomordentligt betydelsefullt att det tillgängliga utrymmet för bostadsproduktion fördelas så att orter med stort lägenhetsunderskott och expansivt näringsliv kan få ökad andel av bostadsbyggandet. Det är tillfredsställande att denna deklaration görs, och jag hoppas att den är ett uttryck för hela regeringens uppfattning. Jag vill påminna om att nuvarande kommunministern Svante Lundkvist i en motion förra året uttalade att allvarliga erinringar kunde riktas mot den då föreslagna regionala fördelningen. Inrikesministerns svar slutar dock ungefär där min fråga börjar.

Vad tänker regeringen göra för att få en bättre regional fördelning, så att vi kan bygga mest där bristen är störst, och för att få en bättre samordning mellan kreditförsörjning och bostads byggande? Det räcker inte med att gång på gång konstatera att förhållandena inte är tillfredsställande som de är, det räcker inte med att tillsätta delegationer. Något konkret måste också göras. Hur blir det under år 1967?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på mina frågor. De sista sidorna i statsrådets svar var, såvitt jag fattat dem rätt, positiva och inger förhoppningar om att en viss del av eftersläpningen kommer att tas igen före årets slut. Statsrådet hänvisar till den hårda vintern som varande en av orsakerna till den stora eftersläpningen. Det är möjligt att han har rätt i det antagandet, även om — det måste jag säga — vi numera har betydligt större resurser för vinterbygge än vad som funnits tidigare. Statsrådets svar ger emellertid ett klart besked. Det är bevisat att bostadsbyggandet fått spela rollen av dragspel i konjunkturläget. I många tidigare debatter har statsrådet Johansson förnekat detta faktum, men nu har vi fått ett besked. Regeringen har vid sina avvägningar prioriterat industriens investeringar och prutat på bostadsinvesteringarna. Den har naturligtvis från sitt utgångsläge — jag understryker det — skäl för denna investeringspolitik, om man också med stor bestämdhet kan hävda att även på det området en viss återhållsamhet bör vara på sin plats. Den stora bostadsbristen, främst inom storstadsområdena men även inom många andra städer och tätorter, ställer eftersläpningen i igångsättningen i en klarare dager. Det måste nu äntligen stå tydligt för regeringen att bostadsbyggandet icke längre kan och får spela rollen av regulator i konjunkturerna. Vad gör en upprustad industri för nytta, om folket inte har bostäder att bo i? Nog borde det vara naturligt att industrioch = bostadsinvesteringarna måste löpa hand i hand och komplettera varandra. AB Svenska bostäder, som ägs av Stockholms stad, har enligt tidningsuppgifter tvingats säga upp 120 arbetare och 12 arbetsledare. Det sägs att färdiga projekt inte kan starta på grund av bristen på kreditiv. Sådant händer i Stockholm, där bostadsbristen kan anses vara störst. Nog måste väl statsrådet erkänna att det är fel när sådana händelser kan inträffa. I detta sammanhang vill jag understryka betydelsen av att statsmakterna äntligen får till stånd ett medvetet och kraftigt industriellt bostadsbyggande. Detta är angeläget av två skäl. För det första därför att endast ett sådant rationellt byggande kan pressa kostnaderna och samtidigt göra det möjligt att få fram fler lägenheter på kortare tid. För det andra måste det vara ett samhällsintresse att hindra storbankerna från att bli de dominerande företagen på bostadsmarknaden. Tendenser till det senare föreligger. Härpå kan färska exempel anföras. De borgerliga partierna har med framgång kunnat angripa regeringen för dess bostadspolitik. De gör detta i många fall med konkreta och bärande argument. De har också vunnit politisk framgång i den hanteringen. Det är nu kommunisternas förhoppning att regeringen i fortsättningen kommer att föra en sådan bostadspolitik, att det icke längre blir möjligt för de borgerliga att rikta en kritik från vänster. Om regeringen i fortsättningen kan föra en sådan bostadspolitik, som statsrådet Johansson här har utlovat, kan han också räkna med kommunisternas stöd.

Herr talman! Jag ber också att få tacka för svaret på mina frågor. Den första frågan angående bostadsbyggandets situation är ganska utförligt redovisad i interpellationssvaret. Men svaret inger, enligt min mening, farhågor för att bostadsbyggnadsprogrammet inte kommer att kunna förverkligas i år — trots statsrådets optimism. Av svaret får jag den uppfattningen att vi måste räkna med stora svårigheter även under 1967, kanske t.o.m. längre fram. Av svaret framgår vidare att regeringen helt nyligen har tillsatt en delegation som skall bearbeta förutsättningarna för bättre samordning av bostadsbyggandets kreditförsörjning. Det är ju en anmärkningsvärt långsam effektuering av riksdagsbesluten 1965 och 1966, då riksdagen skrev till Kungl. Maj:t — 19635 också till riksbanken — om att särskilda åtgärder var nödvändiga. I dag säger statsrådet att nu är de verkligen nödvändiga. Det kan jag sannerligen hålla med honom om. Jag ser just den bristande planeringen som en av huvudorsakerna till den nedslående situationen i dag för bostadsbyggandet. Den stränga vintern har naturligtvis haft sitt negativa inflytande. Konjunkturinstitutet bedömer produktionsbortfallet till omkring 1!/2 procent, motsvarande mellan 1300 och 1400 lägenheter. I svaret medger statsrådet också att 5 000 av de lägenheter som igångsattes i slutet av 1965 i stort sett är igångsättningar på papperet — vilket vi tog oss friheten påpeka under bostadsdebatten i våras. Den reella produktionen kom inte i gång förrän i mars månad, meddelas det i interpellationssvaret. Nu vill statsrådet räkna bort de 5 000 lägenheterna från fjolårets minimiprogram för igångsättningar och lägga till årets, och det tycker jag är ganska realistiskt. I dagens läge är det nog i viss mån realistiskt att på detta sätt pruta på ambitionen. Det innebär att de förhoppningar som statsrådet uttalade under bostadsdebatten i våras har grusats på ett brutalt sätt. Därmed har inte heller löftena till väljarna kunnat infrias. Under tredje kvartalet igångsattes 53 600 lägenheter, d.v.s. omkring 58 procent av 1966 års minimiprogram. Alltså skulle 42 procent återstå att igångsätta under sista kvartalet — 38 400 lägenheter har jag fått det till. Om man sänker målsättningen till 87 000, som statsrådet vill göra, skulle ändå 38 procent av årets igångsättningar behöva göras under sista kvartalet och beträffande storstadsregionerna inemot 50 procent. Dessa siffror, 38000 resp. 33 000, skall jämföras med 25 760 under sista kvartalet i fjol, varav alltså 5 000 i stort sett var igångsättningar på papperet. Nu frågar man sig hur många tusen av sista kvartalets igångsättningar i år som skall flyttas över på nästa år. Jag tror det är realistiskt att ställa den frågan. Jag måste ifrågasätta om statsrådets optimism beträffande möjligheterna att uppnå riksdagsbeslutens målsättning för åren 1965 och 1966 är befogad mot bakgrund av de siffror som statsrådet nu har redovisat. Sanningen om bostadspolitiken sådan den presenterats i interpellationssvaret måste, som jag bedömer det, bli att bostadspolitiken i år har kommit ännu mer på sned än i fjol — och det vill ju inte säga så litet. Snedvridningen i fjol var anledningen till att riksdagen även i år gjorde särskilda uttalanden. Det var också av den anledningen som vi hade ett särskilt utskott för behandlingen av just den frågan. Enligt min uppfattning är sanningen, att man på grund av bl.a. kreditsvårigheterna för bostadsbyggandet inte uppnår ens 87 000 igångsättningar. Vi kommer att nästa år och även 1968 få känning av de skadeverkningar som vi haft erfarenhet av under innevarande år och 1965. I valet lovade socialdemokraterna att bostadsprogrammet skall klaras. Jag uppmärksammade inte något löfte hur det skulle klaras — om det skulle klaras bättre eller sämre än tidigare; det hade varit en i sammanhanget inte oväsentlig upplysning. Situationen är onekligen mycket allvarlig, och även om interpellationssvaret är långt och utförligt, tycker jag att det slutar där det börjar bli intressant. Statsrådet säger nämligen i sista meningen, att även andra åtgärder än de som nämnts i svaret är nödvändiga, om man skall kunna åstadkomma vad man önskar. Det var just den punkten som min interpellation berörde. Jag frågade om vilka åtgärder som kan vidtagas för att minska ryckigheten och för att uppnå minimiprogrammet. Framtiden får väl utvisa, hur dessa frågor kommer att besvaras i praktiken. Statsrådet har under senare år ingett vissa förhoppningar genom sina uttalanden om hur bostadsprogrammet skall kunna fullföljas i framtiden. Nu återstår att se huruvida också de förhoppningar, som man kan få av svaret — om man tolkar det mycket positivt — saknar bakgrund i praktiska politiska åtgärder.

Herr talman! Den situation vi har på bostadsmarknaden, inte minst i fråga om tillväxten av bostadsbyggandet, har av de föregående talarna fått en ganska klarläggande belysning. Knappast på något annat område har det givits så många löften som just i fråga om bostadsbyggandet. Men nu liksom tidigare måste de som står i de växande bostadsköerna konstatera, att förhoppningarna om att få en bostad är någonting som mer gäller framtiden; för dagen tycks de inte kunna infrias. Den fråga som jag tagit upp i min interpellation till inrikesministern är väl att betrakta som ett delproblem i detta stora komplex. Men i det längre perspektivet kan en lösning av det pro blemet vara till god hjälp när det gäller att minska bostadsköerna i storstadsregionerna. Jag syftar på den statliga lokaliseringspolitik, som nu med goda resultat prövas bl.a. i Norrland. Jag tror att lokaliseringspolitiken verksamt kan bidra till att minska trycket på storstadsregionerna. Utan tvivel skulle ytterligare tusentals personer ha hamnat i storstädernas bostadsköer, om de inte tack vare statliga lokaliseringsåtgärder kunnat stanna kvar på sina hemorter. Men även på sådana orter, till vilka industrilokalisering skett, kan en viss, mindre bostadsbrist uppstå. En nyproduktion av bostäder på sådana orter är en viktig förutsättning för ett gott resultat av lokaliseringsinsatserna. Visserligen ligger en av de verkligt stora förtjänsterna med lokaliseringspolitiken i det förhållandet, att det på sådana orter i stor utsträckning finns tillgång till både arbetskraft och bostäder. Men eftersom det i nästan all industri finns nyckelbefattningar, till vilka personal i många fall måste hämtas utanför regionen, är det ofrånkomligt med en viss nyproduktion av bostäder även på lokaliseringsorter. Det är därför angeläget att de orter som erhåller statligt lokaliseringsstöd också tilldelas en tillfredsställande bostadskvot.

Bostadsfrågan prövas i särskilt sammanhang, och samma kommun kan därför få ett ja i fråga om lokaliseringsstöd från en myndighet och ett nej i fråga om bostadsbyggande från en annan myndighet, vilket försvårar eller i varje fall fördröjer skapandet av sysselsättningstillfällen som det uppenbarligen finns behov av. Så skall väl ändå inte lokaliseringspolitiken fungera!

När jag i det långa interpellationssvaret läst mig fram till de rader, som jag uppfattat som ett svar på denna min fråga, tycker jag mig kunna tacka inrikesministern för ett positivt svar. Inrikesministern har i de sista styckena i svaret starkt understrukit just de synpunkter jag i min interpellation har framfört beträffande bostadspolitik och lokaliseringspolitik samt behovet av en ökad tilldelning av bostäder i orter med industrilokalisering. Det har nu visat sig — jag vill gärna påpeka detta — att vissa storstadsregioner icke helt kunnat utnyttja sin bostadskvot. Det hade alltså varit möjligt att ge de orter som har lokaliseringsstöd en större kvot. I Norrland hade det säkerligen funnits förutsättningar att bygga mer, om tilldelningen av lokaliseringslägenheter varit större. Till sist vill jag säga att det visserligen är viktigt att svaret var positivt, men det är lika viktigt att resultatet blir positivt, och det hoppas jag att det blir.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora påstod att storstadsregionerna inte hade kunnat utnyttja sin kvottilldelning. Det är nog för tidigt att uttala sig om detta. Preliminärt har de tre storstadsregionerna tillsammans fått sig till delade en kvot av 30 000 lägenheter. I Malmö—Lund-regionen har man klarat programmet, jag tror att alla lägenheterna där nu satts i gång, d.v.s. kreditiv har lämnats. Göteborg har ännu inte utnyttjat hela sin tilldelning, och eftersläpningen är stor framför allt i Stockholm. Men som jag framhållit i mitt interpellationssvar så har bostadsstyrelsen tillskrivit riksbanken och begärt att den emission som kan förväntas inom kort skall användas till förmån för bostadsbyggandet i de tre storstadsregionerna. Vi räknar därför med att igångsättningen i de tre regionerna tillsammans kommer att uppgå till ungefär de 30 000 lägenheter som är tilldelade dem. Det kan emellertid hända att det måste bli en clearing — om jag får uttrycka mig så — mellan orterna. Stockholm har vissa planeringssvårigheter och det är möjligt att man inte inom detta storstadsområde kan klara programmet. Däremot tycks det finnas större förutsättningar i Göteborg. Då bör det vara rimligt att ett utbyte sker, så att man i Göteborg får en något större tilldelning än planerat och sedan får vi se om den kan återhämtas för Stockholmsregionen under nästa år. Jag har gärna velat framhålla detta, därför att det innebär också ett besked till herr Mundebo om att alla ansträngningar nu göres i de tre storstadsregionerna för att det tilltänkta programmet med byggandet av 30 000 lägenheter skall kunna fullföljas. Jag räknar med att riksbanken — under alla omständigheter vågar jag ge uttryck åt den förhoppningen — skall godta den framställning som bostadsstyrelsen har ingivit och till vilken fogats listor över de företag som är startklara och där bostadsstyrelsen under hand kan dispensera så att igångsättningen sker kontinuerligt. mora tog upp vill jag erinra om att vi för de tre närmaste åren sökt avdela en särskild kvot för att just kunna följa upp lokaliseringspolitiken och ge tilldelning till industriexpansiva områden. Men, herr Eriksson i Bäckmora, det är inte så lätt att göra en omfördelning mellan orterna utanför storstadsområdena och storstäderna. Det märkte vi när vi för något år sedan föreslog en sådan omfördelning och när riksdagen reagerade mot regeringens propå. Det betydde att vi i fjol måste kompromissa och att omfördelningen till förmån för storstadsregionerna inte blev helt den som vi hade föreslagit. Likaså måste vi använda den s.k. lokaliseringskvoten för att stärka kvottilldelningen i den övriga delen av landet. I år har vi avsatt ungefär 2 500 lägenheter för att i särskild ordning följa upp lokaliseringspolitiken och tilldelat dem till de industriexpansiva områdena. För nästa år har vi avsatt 4000 lägenheter för just detta ändamål. Om riksdagen för nästa år eventuellt kommer att stanna vid en bostadsproduktion av 92000 lägenheter, skulle jag kunna tänka mig att till de 4000 kan läggas ytterligare 1000, d.v.s. det blir fråga om ungefär 5 000 lägenheter för just det här ändamålet. Det är därför som jag har kunnat dela herr Erikssons i Bäckmora uppfattning på det sätt som framgår av mitt interpellationssvar. Om jag sedan, innan jag kommer över till interpellanternas anföranden säger några ord till herr Hamrin i Kalmar, gör jag detta därför att det är ett utomordentligt viktigt spörsmål som han berörde när han tog upp markpolitiken, beskattningen, förköpsrätten och kommunernas lånemöjligheter. Vi har från vårt partis sida fört fram tankegångarna i vårt markoch bostadspolitiska program, och vi har för avsikt att söka fullfölja detta. Till högerpartiet och herr Bohman, som i går gav uttryck för den förhoppningen att valutslaget skulle ge regeringen anledning att tänka om beträffande markpolitiken och förköpsrätten, vill jag i detta sammanhang säga att jag inte kan inge några sådana förhoppningar. Vi får nu in remissinstansernas yttranden. Det är självfallet att vi noggrant kommer att studera dem, och vi skall om möjligt till våren lägga fram förslag i dessa stora och betydelsefulla frågor. Att förslagen kommer att ligga i huvudsaklig linje med vårt program anser jag självfallet. Om det sedan kan bli enighet i dessa frågor återstår att se när riksdagen i vår skall företa en realbehandling av propåerna. Jag betraktar emellertid inte detta som uteslutet, då jag nogsamt uppmärksammat att beträffande hembudsskyldigheten i anslutning till förköpsrätten har mittenpartierna ställt sig på vår linje. Vi kommer att pröva hur långt man från mittenpartiernas sida är beredd att gå för att åstadkomma ett realistiskt program i den markpolitiska frågan, där förköpsrätten enligt vår uppfattning är ett utomordentligt viktigt instrument. Till dessa frågor blir det som sagt anledning att återkomma, jag hoppas redan i vår. Jag har emellertid redan nu velat säga till högern att vi inte har för avsikt att springa ifrån huvudlinjerna i det program som vi har lagt fram. I vårt program har vi också skrivit in som utomordentligt väsentligt att kreditfrågorna måste lösas. Herr Gustafsson i Skellefteå sade att eftersom detta skrivits in i programmet räknade han med att vi hade alla detaljerna klara. Ja, herr Gustafsson, om det hela hade funktionerat väl, hade det inte rått några bekymmer.

Men eftersom detta inte har funktionerat tillfredsställande har vi ansett det nödvändigt att be några av våra medarbetare att söka finna en lösning. Tekniken därför har vi diskuterat under hand och jag tror att metoden är möjlig att genomföra. Uppdraget för dessa medarbetares vidkommande innebär sålunda inte att de skall under de närmaste åren sitta och fundera över frågorna. Jag vet att de har fått ta på sig ett hårt arbete, men vi hoppas att de skall vara klara med saken inom de närmaste månaderna så att det hela skall kunna sättas 1 system. Herr Gustafsson i Skellefteå har ju under två och ett halvt år deltagit i bostadspolitiska kommitténs arbete och där delvis sysslat med dessa problem. Men hur mycket jag än finstuderat kommitténs betänkande kan jag inte finna att han har lämnat anvisning om hur man skall lösa frågan om den viktiga kredituppföljningen till bostadsbyggandet. Herr Gustafsson har emellertid kanske själv några funderingar i den riktningen, fastän han som sagt inte givit dem till känna inom kommittén eller i form av någon reservation. Tryck då inte på dem alltför länge! Om herr Gustafsson kan ge råd om hur kredituppföljningen bör ordnas, är han välkommen med dessa råd. Vi är inte i och för sig beroende av dem, men det kunde vara intressant att få höra vad herr Gustafsson har att komma med. Jag är medveten om att denna interpellationsdebatt med hänsyn till den arbetsordning som riksdagen har i viss mån kommer att bli begränsad. Jag kunde välja att besvara interpellationerna före remissdebatten och då få till stånd en omfattande bostadspolitisk debatt. I så fall hade det inte blivit någon sådan i samband med remissdebatten. Jag kunde även vänta till efter remiss debatten. Jag har dock haft den uppfattningen att bostadspolitiken har varit en av de stora frågorna i årets valrörelse och att det därför skulle komma att uppstå debatt omkring bostadspolitiken under remissdebatten, och jag valde därför att nu lämna mina svar på de många interpellationerna. Om herr Gustafsson tycker att det finns för litet tidsutrymme, vill jag påpeka att talarlistan står öppen. Herr Gustafsson kommer, såvitt jag fattat herr talmannen rätt, att få hur mycket tid han vill för en sådan debatt, och om herr Gustafsson »bjuder upp till vals» är jag beredd att ställa upp. Jag övergår nu till att svara på de propåer som har gjorts. När jag suttit och lyssnat till interpellanternas inlägg har det slagit mig att man med så lätt hand har glidit förbi problemet om besvärligheterna på kapitalmarknaden. Jag kan göra den reservationen att det möjligen beror på tidsbrist. Jag tyckte dock att herr Gustafsson behandlade kreditsvårigheterna ganska nonchalant, precis som om dessa inte hade någon som helst betydelse för den bostadspolitik som nu bedrives och för den debatt vi nu för.

Det är utfallet av denna konkurrens som blir avgörande. Att resonera som om den inte spelar någon roll, är detsamma som att söka undvika en reell debatt. Herr Nilsson i Gävle framhöll att industrien inte kan arbeta utan bostäder. Men vem kan få några bostäder om det inte finns en funktionsduglig industri? Utan en hög produktivitet och goda vinstmarginaler hos industrien får vi inte heller det nödvändiga kapital varav också bostadsbyggandet är beroende. Det finns ett samband mellan dessa två utomordentligt viktiga områden. Det var i fjol en besvärlig utveckling av bytesbalansen, och investeringarna i näringslivet låg dessutom för lågt. Vi måste medverka till en väsentlig ökning av dessa investeringar, trots att vi vet att självfinansieringsgraden minskar när investeringsnivån börjar stiga. Jag framhöll i mitt interpellationssvar att det är i detta läge som industrierna nu för sina nödvändiga investeringar tar i anspråk en och en halv miljard kronor mer av utrymmet på kapitalmarknaden än året innan. Jag anförde vidare att industriinvesteringarna, eftersom kapitalmarknaden ökar med en miljard kronor, måste tränga undan andra investeringsobjekt för en halv miljard kronor. Det är denna situation som man har att räkna med. Vad har då gjorts från regeringens sida?

Den 1 oktober var sådana projekt plus sjukhus och en del annat för 3 miljarder kronor bordlagda. Vi har alltså hållit undan projekt som annars med 3 miljarder skulle ha konkurrerat om utrymmet på kapitalmarknaden. Var stod oppositionen, när vi från regeringens sida förde fram dessa propåer, eller vad har oppositionen lämnat för bidrag till att bereda utrymme på kapitalmarknaden för de nödvändiga bostadsinvesteringarna? Jag skulle vil ja fråga de ärade ledamöterna från oppositionspartierna: Hur ställer ni er till industriinvesteringarna? Anser ni det felaktigt att vi har släppt fram dem i den omfattning som har skett? Det är för litet utrymme för investeringarna inom näringslivet, ansåg herr Bohman i går, och även herr Hedlund har sagt detta. Jag delar herr Hedlunds uppfattning att det är nödvändigt att få till stånd en rationalisering av massaoch pappersindustrien och övergång till större enheter. Det krävs stora belopp för att genomföra detta. En rationalisering är nödvändig också för textilindustrien, om den skall kunna klara konkurrensen, och för varvs-, järnoch stålindustrien. Men ni kan inte å ena sidan säga att kapital för dessa ändamål måste skaffas fram och å andra sidan försöka skjuta in er på regeringen och klandra den därför att det inte funnits tillräckligt utrymme på kapitalmarknaden för de nödvändiga bostadsinvesteringarna. Det går inte ihop. Ni bör, framför allt från centerns och folkpartiets sida, försöka träda ut på fältet och tala om var ni står i fråga om industriens nödvändiga investeringar. Är ni för eller emot dem? Anser ni att vi skall begränsa dem? Säg då ifrån det!

Detta är ju ingen valdebatt, såvida vi inte nu inleder 1968 års valrörelse, men då bör det också finnas tid att få besked ifrån mittenpartierna om var de står i dessa frågor. Jag är mycket väl medveten om att när vi har tvingats till dessa åtgärder för att begränsa vissa investeringar har det blivit besvärligt för kommunerna och besvärligt för enskilda. Ingen tror väl att jag som gammal sjukvårdsminister finner det trevligt att behöva skjuta upp viktiga och angelägna sjukvårdsinvesteringar eller begränsa ålderdomshemsbyggandet. Det är ingen nöjsam politik, men den är enligt vår uppfattning nödvändig för att kunna ge prioritet åt industriinvesteringar och fullfölja det bostadsbyggnadsprogram som riksdagen har beslutat. Det är de ambitionerna som ligger bakom våra propåer. Det är klart att man i detta sammanhang också kommer fram till frågan om tekniken för bostadsbyggandet, dess omfattning, dess fördelning och kapitalförsörjning. Det har jag talat om tidigare, men jag vill gärna ett ögonblick stanna därvid. Här och var råder tydligen den missuppfattningen att regeringen sitter med en penningpåse och kan ösa pengar hit och dit, och man frågar sig varför inte regeringen ger tillräckligt mycket åt bostadsbyggandet. Det hela är inte så enkelt. Vi lämnar förslag till riksdagen och riksdagen beslutar om bostadsbyggandets omfattning på grundval av den bedömning som görs för något år framåt bl.a. om resurserna på kapitalmarknaden. Därefter fördelar bostadsstyrelsen kvoterna till länen som fördelar dem till kommunerna vilka i sin tur fördelar till byggherrarna. Därmed har man liksom organisationen klar. De byggnadsföretag som kan komma i fråga under året är de för vilka man har fått besked om kvot, men tyvärr har man inte samtidigt erhållit besked om pengar finns tillgängliga utan man måste vända sig till bankerna för att få medel. Vad gör då bankerna? Ja, bankerna säger i nuvarande ansträngda kapitalmarknadsläge att de pengar som lämnas ut i form av nya kreditiv önskar man till baka i avlyft på tidigare lämnade lån. Kommunalmännen känner igen detta liksom också våra bostadsbyggare. Medel skall då lämnas av hypoteksinstituten, men dessa gör inga pengar, utan de har att lita till obligationsemissionerna, och tidpunkten för dem bestäms av riksbanken. Här ligger alltså själva huvudproblemet: riksbanken måste försöka göra en bedömning av marknadens förutsättningar. Vi kan diskutera om riksbankens åtgärder har varit riktiga eller inte, men dess uppgift är att verkställa marknadsbedömningarna. Regeringen har försökt att skapa större utrymme på kapitalmarknaden genom de begränsningsåtgärder jag nyss talat om, men bankerna går efter sina listor vid tilldelningen av krediter till bostadsbyggnadsföretag. Det är klart att man kan spekulera över hur det kan komma sig att byggnadsföretagen ute i länen i allmänhet hade 75 procent av krediterna ordnade den 1 oktober, medan siffran i Stockholm var mellan 40 och 45 procent liksom även i Göteborg. Hur kan det komma sig? Ja, den frågan bör egentligen riktas till bankerna. Jag kan inte anklaga dem för att ha förfarit felaktigt, därför att de har givit byggnadskreditiv till de bostadsbyggnadsföretag som har fått kvot och som finns upptagna på listorna eftersom de faller inom den beslutade ramen för bostadsbyggande. Naturligtvis kan jag känna mig besviken över att kreditgivningen inte varit jämnare och att storstadsområdena inte har fått sin andel i samma takt och omfattning som de övriga delarna av landet. Men då bankerna inte har kunnat klara uppgiften mera tillfredsställande är det möjligt, att vi måste använda hårdare tag. Vi kanske måste överväga annan teknik liksom längre gående åtgärder för att på ett bättre sätt lösa dessa uppgifter i framtiden. Det är ju detta problem som arbets gruppen är sysselsatt med, men jag hoppas att det skall bli möjligt att klara det i samverkan med bankerna. Kan vi inte nå resultat vid överläggningar med bankerna, blir det emellertid nödvändigt att vidta andra åtgärder. Detta är huvudproblemet. Och det tycker jag att herr Mundebo och andra, som i likhet med mig är bekymrade över att våra storstadsregioner inte har fått en tillfredsställande kredituppföljning av sina bostadsbyggnadsprogram, har anledning tänka på. När ni kritiserar regeringen — vilket ni har rätt att göra — och kräver att förhållandena på bostadsområdet skall bli mera tillfredsställande i fortsättningen, vad är det då ni begär annat än längre gående åtgärder och ett hårdare och fastare grepp också över de kreditpolitiska institutionerna? Jag delar där er uppfattning och hoppas att vi inte skall mötas av kritik från er, när vi försöker genomföra en sådan uppläggning också av den delen av den bostadspolitiska verksamheten. När ni bedömer situationen på byggnadsmarknaden i dag, bör ni också ta hänsyn till sysselsättningen för byggnadsarbetarna. När man lyssnade på bl.a. herr Gustafsson i Skellefteå fick man närmast den uppfattningen att det förekommit en desorganisation på byggnadsmarknaden som medfört stor arbetslöshet bland arbetarna där och gjort, att den tillgängliga byggarbetskraften inte varit sysselsatt i tillräcklig utsträckning. Jag vill då upplysa om att i juni i år var arbetslösheten bland byggnadsarbetarna lägre än samma månad 1964 och ungefär densamma som i juni i fjol. I juli i år var den i det närmaste hälften av arbetslösheten 1964 och något lägre än samma månad 1965. I augusti i år var byggarbetslösheten 1100 fall lägre än 1964 och ungefär densamma som i augusti i fjol. Slutligen var arbetslöshetssiffrorna ungefär 1000 lägre i september i år än samma månad 1964 och ungefär desamma som i september i fjol. Detta betyder att antalet arbetslösa var 2700 i mitten på september. Arbetslösheten var med andra ord rekordlåg. Men som jag sagt tidigare blir det ibland störningar, då företag tvingas friställa arbetskraft. De arbetarna har emellertid då sugits upp av företag på andra områden. De siffror jag här angivit är hämtade ur arbetslöshetskassornas material, som alltså visar att vi under de senaste månaderna praktiskt taget inte har haft någon arbetslöshet bland byggnadsarbetarna och inte har det i dag heller.

Jag tror att det finns anledning att visa på även det materialet. Under 1963 och 1964 hade vi en mycket hög aktivitet på byggnadsmarknaden och fick då känna av mycket långtgående — jag höll på att säga besvärande — kostnadsstegringar. Vi var då ganska överens om nödvändigheten att åstadkomma en bättre balans. Det är klart att eftersläpningen nu har sina olägenheter, vilka jag inte ett ögonblick bestrider, men den har också positiva effekter inom andra områden, exempelvis då det gäller kostnadsutvecklingen. Vi har i somras haft den lägsta stegringen av byggnadskostnadsindex som uppmätts på många år. Från maj till september var det en höjning med en enhet. I fjol var höjningen för samma period fyra enheter, och 1964 var den tre enheter. Det betyder alltså att utvecklingen i fråga om kostnaderna varit någorlunda stabil.

I mitt svar har jag velat säga att arbetsmarknadsstyrelsen har fått till uppgift — och även påbörjat en sådan aktion — att söka rekrytera arbetskraft till de områden där det kommer att ske en ganska betydande ökning av igångsättningen. I Stockholm är läget ganska bra; i Göteborg är det inte fullt så bra, men det är just där som aktionen pågår för att till området överföra arbetskraft i takt med den ökande bostadsproduktionen.

Herr talman! När man lyssnar till denna debatt kan man inte underlåta att ställa frågan: Har inte riksdagen ett visst ansvar för att storstadsregionerna kommit i ett sämre läge? Regeringen föreslog som alla vet en ökning av bostadsbyggandet med 5000 lägenheter i storstadsregionerna. Riksdagen bantade ned med 2 000 lägenheter. Jag vill bara erinra om detta därför att vi talat om det tidigare. Vad som sades av inrikesministern allra sist hälsar jag med tillfredsställelse. Jag är emellertid på det klara med att ytterligare åtgärder kan bli erforderliga från statligt håll för att främja ökat bostadsbyggande i de områden som starkast har känning av bostadsbristen. Jag skulle ändå vilja ge en rekommendation, eftersom inrikesministern själv sagt att man bör lägga fram positiva förslag. När byggnadsregleringen nu beklagligtvis — såsom jag tidigare framhållit — alltför snabbt avvecklats har vi i stället fått något av prioritetstänkande och förtursgivning. Är det inte då litet felaktigt att exempelvis här i Stockholm starta med att riva en hel del fastigheter som mycket väl kunde stå kvar längre? Kan man inte från regeringshåll till länsmyndigheterna ge besked om att vara försiktigare vid tillståndsgivningen och lämna bestämda direktiv? Jag tycker att detta är nödvändigt i det läge vi nu befinner oss i. Det skulle vara mycket bra om man fick strängare direktiv och man överlät prövningen av frågan om rivningar inte bara till byggnadsnämnderna utan framför allt till hälsovårdsnämnder och kanske även till hyresnämnder och bostadsförmedlingar, som kan ge besked om möjligheterna att flytta hyresgästerna till andra lägenheter, Vi tillämpar den metodiken i Malmö, och jag tror att det går rätt bra. Till sist vill jag framhålla att i den tredje storstadsregionen, Malmö-Lundområdet, har vi för närvarande större igångsättning än i fjol. Vi har varit startklara inte bara i fråga om planeringen, utan till och med beträffande anbuden. Det har varit svårt att anskaffa pengar, men i närvarande stund är det ordnat praktiskt taget överallt. Det är bara lån för ett par hundra lägenheter som inte varit klara, men enligt ett besked som jag har fått alldeles nyligen skulle nu detta också vara ordnat. Därmed har vi en större produktion i gång än i fjol, och framför allt har produktionen startats tidigare än i fjol, då vissa byggen påbörjades först i december månad. I år däremot är allt igångsatt redan nu.
Herr talman! Inrikesministern gick förbi min fråga om en bättre samordning mellan bostadspolitik och lokaliseringspolitik — en samordning som jag finner nödvändig för att den högra handen skall veta vad den vänstra gör. Men jag begärde ordet för att be om ett klarläggande av inrikesministern rörande antalet lokaliseringslägenheter. Om jag inte tar miste har riksdagen fattat beslut om 6 000 lokaliseringslä genheter för innevarande år. Inrikesministern nämner nu siffrorna 4000 plus 1000 lokaliseringslägenheter, vilket alltså skulle innebära en krympning av antalet. Det vore beklagligt om en sådan krympning skulle ske, ty statistiken visar redan nu att bostadsbyggandet i Norrland sackar efter med ungefär 1 procent om året. Det har sjunkit med 3 procent på tre år, och då anser jag att en krympning av antalet lokaliseringslägenheter inte kan vara befogad.
Herr talman! Jag tycker det är bra att inrikesministern i förköpsfrågan söker sig fram till en lösning som grundar sig på mittenpartiernas reservation i markvärdeskommittén.

Det fick i så fall andra partier göra, menade inrikesministern, Han påpekade att mittenpartierna liksom medborgerlig samling accepterat principen om förköpsrätten, vilket är alldeles riktigt. Och det är inte enbart högern i Malmö som accepterat förköpsrätten enligt mittenpartiernas modell. Denna lösning har också accepterats av inrikesministerns meningsfränder i Kristianstad i remissutlåtande, och när man studerar övriga remissvar kommer det säkerligen att visa sig att även många andra instanser accepterat denna lösning. Jag tror därför att det finns möjlighet att nå en positiv lösning av frågan, även om jag än en gång starkt vill un derstryka att rättssäkerheten måste tillgodoses och att förfarandet måste göras så enkelt och vettigt som möjligt. Jag väntar med viss spänning på kommunalpolitiska kommitténs remissvar, ty det torde vara vägledande för hur den generella förköpsrätten skall kunna inlemmas i systemet — något som jag tror kommer att visa sig omöjligt. Jag säger än en gång att en lösning i samförstånd enligt mittenpartiernas linje bör vara rimlig.

Herr talman! Bostadspolitiken är onekligen ett av de områden där man misskött sig eller lyckats mindre bra. Den misslyckade bostadspolitiken är alltså en av orsakerna till socialdemokratiens valnederlag nyligen. Nu lovar landets bostadsminister bättring. Åtgärder skall tillgripas som kan tänkas innebära skärpning i bankernas kreditverksamhet, och en speciell delegation skall tillsättas som skall samordna kreditgivningen och försöka se till att ryckigheten försvinner. Detta låter angenämt. Vi har tydligen fått en helt ny och bättre bostadsminister. Det var tydligen välbehövligt ty den bostadspolitik som hittills förts har inte gett det resultat som bostadskonsumenterna väntat sig. Statsrådet Rune Johansson säger, att en ny markpolitik och det s.k. nya bostadspolitiska programmet skulle vara kungsvägen till en bättre politik över huvud taget. Det var synd, att statsrådet inte hörde herr Lundberg i Uppsala. Denne rekommenderade er att kasta hela markutredningen i papperskorgen. Sådana åsikter finns alltså inom ert eget parti. Jag måste säga, att när det gäller spekulationsmöjligheterna på det markpolitiska området kommer de enligt min uppfattning att finnas kvar. Det är ingenting som hindrar fortsatt spekulation i mark och fastigheter i de förslag som hitintills framlagts. Ni har själv uttalat att hyresregleringslagen skall upphävas på alla orter med mindre än 30 000 invånare. Det betyder också en oavbruten hyreshöjning. Eftersom räntan ligger så högt kommer vi också att få betydande kostnadsstegringar inom byggnadsfacket. Jag hoppas att statsrådet skall inse detta och ändra sin politik.

Herr talman! Jag vill först konstatera att statsrådet inte hade någon erinran att göra mot mitt påstående att bostadspolitiken är mer snedvriden nu än på länge. Han har inte heller kommenterat min förmodan att bostadsprogrammet inte skulle kunna uppfyllas ens med 87 000 lägenheter. Det tjänar ingenting till att sätta i gång byggande av bostäder i ren panik för att få en fin statistik; det visar ju fjolåret. Jag vill inte heller animera till en debatt på den punkten. Statsrådet påstod att interpellanterna glidit med lätt hand över frågorna om kreditmarknaden och industriinvesteringarna. Som interpellant hade jag naturligtvis gärna velat ha längre tid till mitt förfogande. Detta är mitt sista tillfälle att yttra mig i frågan och man måste ransonera tiden hårt. Det är en av orsakerna till att jag inte tog upp den sidan av saken. Min kritik inriktade sig främst på det förhållandet, att man på grund av bristande planering inte har kunnat använda kapitalet på ett tillfredsställande sätt. Genom en bättre planering hade man kunnat undvika den ryckighet som kännetecknat bostadsbyggandet under de senaste två åren och den bristsituation, vars förekomst även statsrådet vitsordar. Statsrådet säger, att han i augusti blev på det klara med att extraordinära åtgärder måste tillgripas. Jag vill än en gång erinra om att riksdagen 1965 och 1966 förutsåg att dessa extraordinära åtgärder var nödvändiga, men statsrådet har inte gjort något särskilt åt detta förhållande förrän nu, när han tillsatt den aktuella delegationen, Det finns ett samband mellan industriinvesteringar och bostadsinvesteringar. Det måste utredas — vilket den tillsatta delegationen skall göra — hur detta samband bäst skall utformas. Ryckigheten på bostadsmarknaden gör att produktionen minskas och fördyras. Om vi haft samma igångsättningssiffra som år 1964 är det troligt att kostnadsindex kunnat stiga mindre än som nu varit fallet. Allt talar härför. Min kritik riktar sig alltså mot den bristande planeringen. Om vi skall uppnå ett optimalt resultat av verksamheten krävs en förbättrad planering. Mot slutet av interpellationssvaret säger statsrådet följande: »Att skapa en ändamålsenlig kreditförsörjning för bostadsproduktionen framstår i dag som en huvuduppgift.» Man kan inte tyda detta uttalande på annat sätt än att statsrådet medger att vi inte har en ändamålsenlig kapitalförsörjning. Det är detta som jag har försökt påtala i min kritik. Inga andra åtgärder har alltså kommit till stånd än emissioner av bostadsobligationer i augusti och oktober och tillsättandet alldeles nyss av delegationen. Jag anser därför att statsrådet tyvärr har missat tåget med åtminstone ett och ett halvt år.

Herr talman! Statsrådet Johansson menar att det nu måste tillgripas hårdare medel, om man skall kunna få det kapital man behöver till bostadsbyggandet. Ni lyckades emellertid få till stånd en mycket stor igångsättning under sista kvartalet i fjol och tydligen går det också i år med de medel ni har. Är dessa medel alldeles oanvänd bara under andra och tredje kvartalen? Det är den felaktiga fördelningen under året som vi talar om i dag. Statsrådet tycker att vi överdriver, eftersom det inte blir någon större arbetslöshet eller några stora kostnadsstegringar. Jag skall be att få hänvisa till ett anförande som Knut Johansson har hållit i medkammaren. Han lär — jag har inte hört honom själv — ha sagt att det som det nu ser ut i vinter är det risk för den största arbetslösheten bland byggnadsarbetare under hela efterkrigstiden. Han har också yttrat en del om vilka kostnadsstegringar som följer med dessa stopp, och han har undrat om det är lämpligt att ställa industriinvesteringar och bostadsinvesteringar mot varandra. Det är inte riktigt, anser han, att ena året prioritera bostäder och andra året industriinvesteringar. Jag tror att det är nyttigt att studera hans inlägg. Statsrådet påstår vidare att jag talar som om det inte fanns några kapitalsvårigheter. Det är klart att sådana förekommer, även om jag på den korta tid jag hade på mig inte gick in på den frågan. När vi läser i ert bostadsprogram att behövliga krediter skall ställas till förfogande måste vi dock dra den slutsatsen, att ni vet hur det skall gå till. Inte kunde vi tro att ni efter valet skulle ställa er upp i riksdagen och fråga oppositionen hur ni skall bära er åt för att klara era löften. Man måste väl också ställa frågan: Varför har ni strött omkring er så många löften i valrörelsen när läget är som det är? Jag skall bara peka på några av statsministerns som exempel. I Expressen fanns den 4 augusti en intervju med statsministern, i vilken han hävdade att vi förra året kom upp i 95 000—97 000 lägenheter. Det gjorde vi inte; det blev 93 000. »Så högt kommer vi knappt i år», säger han, »men inte långt ifrån.» I annat sammanhang framhåller han att vi skall »upprätthålla bostadsproduktionen i den utsträckning som vi satt som vårt mål». Den 17 augusti kunde vi läsa i Dagens Nyheter: »Vår målsättning är att inom ramen för en balanserad samhällsekonomi bygga en miljon lägenheter under 10-årsperioden 1965—1974. Innevarande år har riksdagen på regeringens förslag fastställt en minimiram av 92 000 lägenheter.» Statsministern hänvisar till AP-fonderna och säger att man skall klara uppgiften. Sedan var herr Erlander som vanligt i Lund och talade för studenterna om ATP. »Utan dessa pengar hade de 94 000 lägenheter som byggdes i fjor eller de 92 000 i år aldrig kunnat klaras», sade han den gången. Jag kunde ge fler exempel, om jag hade tid. Varför strör ni sådana löften omkring er? Visste ni ingenting före den 18 september om hur läget på kapitalmarknaden tedde sig?

Herr talman! Inrikesministern försäkrade att alla ansträngningar kommer att göras för att fullfölja det planerade bostadsbyggnadsprogrammet — och det hoppas vi verkligen. Men mot bakgrund av de många svikna bostadslöftena och frånvaron av konkreta åtgärder och förslag i interpellationssvaret blir man ändå inte fullt övertygad. Jag tror förvisso på inrikesministerns goda vilja, men jag tillåter mig tvivla på regeringens förmåga. Jag tillåter mig också att tvivla på möjligheterna att fullfölja — bostadsbyggnadsprogrammet just i storstadsområdena. Om det kan ske, måste det ske till priset av en ryckighet som medför en mycket ogynnsam säsongfördelning, vilken i sin tur medför högre kostnader, högre hyror och svårigheter på arbetsmarknaden, där vi haft perioder med brist på arbetskraft men också perioder med överskott på arbetskraft. Vi är, herr inrikesminister, förvisso medvetna om problemen på kreditmarknaden, om svårigheterna att skaffa pengar till alla de investeringar som vi vill göra. Däremot är vi inte övertygade om att den lösning som inrikesministern skisserade i sitt senare inlägg — längre gående regleringsåtgärder på kreditmarknaden är den rätta. Det behövs bättre samordning av de åtgärder som nu kan vidtas, bättre samordning av riksbankens och bostadsoch arbetsmarknadsmyndigheternas <verksamhet. Det behövs inte mer av statliga åtgärder inom byggnadssektorn — det behövs snarare mindre, om denna sektor skall fungera.

Herr talman! Det är inte svårt för mig att bli överens med inrikesministern efter hans anförande om utformningen av den framtida bostadspolitiken. Beträffande hans resonemang om bankerna och kreditinriktningen delar jag på alla punkter hans uppfattning, att man måste få till stånd en jämnare kreditförsörjning åt bostadsbyggandet — helst, säger inrikesministern, inom ramen för ett samarbete med bankerna. Går inte det, är regeringen beredd att ta till hårdare tag för att hävda samhällets intressen när det gäller inriktningen av bostadsbyggandet. Den uppfattningen är alldeles riktig. Den varslar om att vi nu håller på att få tillbaka den profil på bostadsproduktionen, som har en starkt socialpolitisk prägel och som under de senaste åren i någon mån har blivit suddig i konturerna av brist på kreditiv och kontinuerlighet. En annan fråga, som hänger ihop med detta resonemang, är det som herr Svenning berörde i sitt inlägg. Han beklagade att man 1963 avvecklade byggnadsregleringen. Jag instämmer häri, med det tillägget att det nu framstår som ett avgörande fundamentalt misstag när vi berövade regeringen detta verkligt kraftfulla instrument för att få en ordentlig överblick över bostadsbyggandet. När regeringen nu med kraft och skärpa skall ta itu med kreditgivningen är det viktigt att den får tillbaka det instrument som byggnadsregleringen utgjorde, detta med tanke på den skövling av fullt acceptabla lägenheter som nu pågår i Stockholm. Jag behöver bara nämna Linnégatan och Strindbergshuset för att belysa att här står emot varandra samhällets intresse att bevara lägenheter, som är fullt användbara och som hyresgästerna kämpar energiskt för att få bo kvar i, och enskildas intresse att riva fastigheterna, bygga nya hus och tjäna ännu mer pengar. Det är klokt av regeringen att även på detta område ta ett ordentligt krafttag och skaffa sig det vapen som behövs för att få ett riktigt och fast grepp på bostadsfrågans utveckling. Slutligen vill jag till herr Gustafsson i Skellefteå säga, att inrikesministern ju efterlyste vad herr Gustafsson hade för uppfattning i dessa väsentliga frågor, framför allt när det gällde kreditiven och hur vi skulle disponera resurserna. Hade det inte varit bättre att herr Gustafsson lämnat svar på den frågan i stället för att tala om vad herr Erlander yttrade i bostadsfrågan under valrörelsen?

Herr talman! Eftersom två talare tagit upp rivningsproblemet, vill jag helt kort beröra det. Sedan vi lade rivningar av bostadsfastigheter i städer med över 30 000 invånare under tillståndstvång, har vi kunnat iaktta att det, bortsett från Stockholm, har gått ganska hyggligt. Antalet rivningar är i år hälften så stort som i fjol. Men tyvärr måste jag säga, att det som vi önskade skulle ske i Stockholm inte har skett. Detta kommer att bli föremål för en särskild under sökning, och visar det sig erforderligt kommer vi inte att väja för längre gående åtgärder för att få ett stopp på det som kan betecknas som onödiga rivningar av fastigheter, d.v.s. rivningar av fastigheter som kan användas åtminstone under en övergångstid. Till herr Hamrin i Kalmar vill jag säga, att vi får vänta till våren och se, huruvida frågan om förköpsrätten och markpolitiken blir en stridsfråga eller inte. Jag har mycket riktigt velat rikta uppmärksamheten på att mittenpartierna accepterat förköpsrätten i princip, framför allt då hembudsskyldigheten. För mig är det dock fortfarande en öppen fråga hur långt mittenpartierna är beredda att gå. Det blir naturligtvis avgörande. Jag har mycket noga följt vad som skett i en del fullmäktigeförsamlingar när man haft att avge yttrande över betänkandet. I de flesta fall har högern avstyrkt betänkandet, medan socialdemokraterna tillstyrkt det. Det har varit spännande att se hur mittenpartierna skulle ställa sig. I de fall jag observerat har mittenpartierna vid voteringen i fullmäktigeförsamlingarna gått med högern, d.v.s. på avslagslinjen. Det är mycket möjligt att mittenpartiernas företrädare i riksdagen är mer avancerade och mindre rädda än dessa partiers företrädare i en del fullmäktigeförsamlingar. Åtminstone tillåter jag mig tills vidare hysa den stillsamma förhoppningen. Vi får som sagt se i vår. Jag är inte riktigt på det klara med var herr Mundebo står i denna fråga. Han säger att han inte är beredd att hysa fullt förtroende för de åtgärder som signalerats för att klara bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Jag kan inte heller i detta fall säga annat än att vi får vänta och se hur det kommer att gå under den allra närmaste tiden. Herr Gustafsson i Skellefteå säger att det har strötts löften. Det är klart att när det i valrörelsen förs en debatt mellan partierna i olika frågor talar vi om vilka ambitioner vi har. Jag tillåter mig dock erinra om att vi vid en presskonferens under den sista valveckan gjorde ett som vi själva tycker realistiskt utspel, där vi försökte bedöma vad som var möjligt att åstadkomma i fråga om bostadsbyggandets omfattning under året. Det var då jag presenterade siffran 180000 för åren 1965 och 1966. Denna siffra kom alltså före valet — under själva valrörelsen. Den är alltså ingen efterhandskonstruktion, herr Gustafsson. Det är mycket möjligt att detta undgick herr Gustafsson under valrörelsen; vi hade svårt att nå fram med en del av de uppgifter, som kanske ändå kunde vara ganska stimulerande. Som exempel kan jag nämna frågan om färdigställandet av bostäder. Antalet i år färdigställda bostäder ligger i stort sett på samma mycket höga nivå som under fjolåret. Det är ju ändå ett glädjande resultat — det är ju i de färdiga bostäderna människorna flyttar in. Om denna utveckling håller i sig till årets slut kommer vi upp i omkring 90 000 färdiga lägenheter i hela landet under innevarande år. Det är ett gott tillskott, som väl inte minst alla de som väntar på bostad har anledning att notera. Herr Mundebo överraskade mig något. Han var kritisk mot regeringen och ansåg att våra åtgärder inte varit tillräckliga för att med krediter klara uppföljningen av programmet.

Det finns ingen möjlighet att det resonemanget kan gå ihop. Herr Mundebo menar alltså att vi i större utsträckning än hittills skall lämna avgörandet till bankerna. Jag har i tidigare anföranden konstaterat att den frihet som bankerna haft lett till bl.a. det resultatet, att vi inte fått en tillräcklig igångsättning i storstadsregionerna. Nej, jag tror nog att herr Mundebo får försöka tänka om på denna punkt. Herr Eriksson i Bäckmora och jag behöver ju inte bli oense om det nödvändiga i att lokaliseringen följs upp. Vi behöver inte heller bli oense om antalet lägenheter — de 6 000 är bl.a. avsedda att följa upp lokaliseringspolitiken men också att utgöra tilldelning till industriexpansiva orter. Det är sådana hänsyn bostadsstyrelsen tagit i den första omgången av fördelningen. Därefter har man haft möjligheter att använda 2 500 lägenheter för att i särskild ordning följa upp lokaliseringspolitiken. Det besked, som jag väntade mig och som inte skulle ha krävt så förfärligt lång tid att ge, var emellertid hur man från den borgerliga oppositionens sida bedömer fördelningen av kapitalmarknadens resurser mellan industriinvesteringar och bostadsbyggande, en fråga som också herr Lindkvist var inne på. Anser ni att vad som har förekommit varit fel? Det går ju att svara ja eller nej på den frågan. Tycker man att det är fel kan man ju säga det. Tycker man att det är någorlunda riktigt kan man ge uttryck för det. Jag frågar kammarens ärade ledamöter, om det var någon som kunde uppfatta något slags svar på denna ändå så avgörande fråga i de inlägg som talarna från oppositionen här har gjort. Det är mycket möjligt att man behöver längre tid på sig för att komma fram till ett ja eller ett nej, eller till ett jaså det kanske blir ett jaså — men det vore ändå bra att få ett besked. Jag hoppas livligt att herr Gustafsson i Skellefteå skall ta tillfället i akt att begära det utrymme på talarlistan för remissdebatten som han har möjlighet till för att åtminstone ge ett besked på den na mycket viktiga punkt. Till slut är det ändå kapitalmarknadens utrymme och dess möjligheter som vi har att tillgå. Vi kan öka utrymmet för en viss sektor genom de ingripanden som vi företar. Men med den gamle vissångaren vill jag säga: »Var skall man plocka rosor där inga rosor finns.» Var skall man ta det kapital som inte finns tillgängligt? När man har begränsade resurser, ställs man inför den besvärliga avvägningsfrågan. Man kommer inte förbi den. Vi har inte heller velat smita förbi. Vi har velat ta ställning till förmån för industrierna och bostadsbyggandet och det kan, vilket jag redan har sagt, leda till att vi måste tillgripa längre gående åtgärder i fråga om kapitalmarknaden och i fråga om att hålla tillbaka oprioriterade företag. Men från regeringens sida är vi beredda att vidtaga sådana åtgärder.

Herr talman! Förhållandena på bostadsområdet är svåra. De har målats upp under ett par timmar här i kammaren, men fråga är om inte förhållandena på skolfältet just nu är ännu svårare, om nu en sådan jämförelse kan göras. Förmodligen mer än någonsin tidigare är det svenska skolväsendet denna hösttermin utsatt för hårda påfrestningar. Det gamla gymnasiet håller på att avvecklas, det nya träder till under påtagliga födslovåndor och med knappa ekonomiska resurser. En ny fackskola bygges upp. Grundskolans högstadium visar sig mer och mer i behov av något slags revision. Yrkesoch vuxenutbildningen släpar efter. Till råga på allt är 20 000 lärare och skolledare borta från skolan, huvudsakligen lockoutade. Kvarvarande lärare är starkt oroade, Förtroendet för skolöverstyrelsens chef förefaller rubbat, lokala skolstyrelser kommer i motsättning till lärarna, målsmännen är villrådiga i fråga om den s.k. skoloch närvaroplikten, om vars innebörd och tillämpning mycket delade meningar råder. Juridisk expertis står emot administrativ uppfattning. Eleverna spänns över måttet av sin förmåga, håller på att ge upp, samlas till demonstrationståg.

Det går inte att förneka att det är ett mycket allvarligt spörsmål. Ingen samlad försöksverksamhet föregick reformen, som forcerades fram i ilfart. ännu värre har det blivit genom konflikten. I det mesta uppfattar jag och ecklesiastikministern situationen på olika sätt. För honom är bilden ljus, för mig mindre ljus, ja, ganska mörk på några punkter. Att fastställa den sanna verkligheten är inte lätt, det medges gärna, men förutsättningarna, när vi försöker teckna verkligheten, är under alla förhållanden att det talas sanning och endast sanning — så långt det är möjligt. I sitt svar förklarade ecklesiastikministern, att samtliga gymnasier i landet hade besökts av inspektörer och bl.a. på den grunden byggde statsrådet sin uppfattning. Denna uppgift om samtliga gymnasier är — jag misstänkte det redan i torsdags, men nu vet jag det — minst sagt vilseledande. Så här ligger det till. Under tidsperioden från den 12 september till den 19 oktober, då lärarkonflikten vållade det ännu pågående avbrottet, besöktes 132 av landets 221 gymnasier. Därutöver har i samband med besök i ett gymnasium konferenser ägt rum med representanter för på samma ort eller i dess närhet liggande gymnasier i 59 fall. Observera emellertid, att det inte rör sig om egentliga besök med självsyn och insyn. Med de återstående 30 gymnasierna har över huvud ingen kontakt tagits av inspektörerna. Dessutom är dessa senare gymnasier mestadels belägna i större städer — Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsingborg och Lund — alltså stora, tunga gymnasier med förmodligen stora svårigheter. Så var det med den ecklesiastika sanningen, och här fordras en förklaring, menar jag, av ecklesiastikministern. Vad betraktar han som sanning och vad betraktar han som motsatsen till sanning? Ytterligare en uppgift gavs av ecklesiastikministern som måste betecknas som vilseledande, nämligen den att den 1 september 1966 läroböcker fanns färdigställda i samtliga ämnen i gymnasiets första årskurs. Alldeles oavsett vad begreppet »färdigställda» skall betyda i detta sammanhang, vilket jag ställde under debatt redan för en vecka sedan, finns det platser, där böcker inte fanns i skolorna ens vid lärarkonfliktens utbrott i medio oktober. Det gäller t.ex. det nya ämnet teknologi. Tre av sex böcker, därtill utgivna av skolöverstyrelseförlaget, fanns inte på plats — och platsen är skolorna — vid nämnda tidpunkt. De var beställda i maj månad. Lärarna fick i stället göra stenciler, innan de försvann i lockouten på jakt efter de, som herr Edenman uttryckte det, färdigställda böckerna. Jag hoppas, att de har funnit dem före konfliktens slut. Hur elever under pågående konflikt skall kunna bedriva studier med obefintliga böcker, i ett obefintligt ämne och med obefintliga lärare, torde endast skolöverstyrelsens hurtfriske chef kunna ge anvisningar om. Men nu till läget, herr civilminister, på skolfältet i stort. Skadeverkningarna på skola och undervisning har sådana proportioner, att man faktiskt börjar bli rädd för att verkningarna inte går att reparera inom överskådlig tid, om det nuvarande tillståndet fortsätter avsevärd tid framåt. Jag säger inte detta bara för att jag vill säga det, utan jag säger det av verklig rädsla för vad som kan komma att ske. Konflikten gäller givetvis och självklart — det måste sägas mot herr Kellgrens nattliga angrepp på lärarna — inte eleverna. Men de krav, som ställs på dessa från bl.a. skolöverstyrelsen, är för höga och påkostande. Därutöver måste herr Kellgren, som jag ser i kammaren, i natt riden av en ond mara, erinras om att det var avtalsverket, d.v.s. staten, som körde ut det stora flertalet lärare, 20 000, ur skolorna. Det var inte löntagarparten — det är objektivt mätbart med siffror — utan dess åtgärder var mycket begränsade. Detta är inte något försvar för SACO, jag endast konstaterar vad siffermaterialet redovisar. Psykiska risker och skador uppstår, det kan inte förnekas, för en del av skolungdomarna enligt vad expertisen senast i går varnade för. Varningen kom från Svenska föreningen för barnoch ungdomspsykiatri. Man måste tyvärr, det är förfärligt ledsamt att behöva konstatera det, räkna med en rad studieneuroser. Därför ligger det enligt min uppfattning fara i varje dröjsmål med en upprullning av positionerna. Jag skall med hänsyn till att civilministern vid föregående veckas torsdagsplenum ställde sig helt avvisande i detta avseende inte försöka ta upp till debatt förhandlingarnas och konfliktens olika faser och komplikationer. Jag kan dock inte underlåta — det har gjorts tidigare, men jag vill göra om det — att peka på vilken roll civilministern och ecklesiastikministern spelat och ännu spelar i förhandlingarna. Jag vill fästa uppmärksamheten på den fullständiga identiteten mellan avtalsverket och regeringen, en identitet som syns ha omöjliggjort alla reella löneförhandlingar, eftersom dessa fortlöpande bedöms och i förekommande fall stoppas på politiska grunder. Finansministern erkände i går i första kammaren — jag var inte själv när varande, men jag har sett det i pressen — att regeringen företrädd av civilministern bär ansvaret för den omedgörlighet som avtalsverket förefaller visa. Jag vill nu fråga: Vill civilministern erkänna denna sin roll genom en deklaration i denna kammare? Under alla förhållanden kan det konstateras, att den nya förhandlingsordningen icke fungerat så som många riksdagsmän i denna kammare tänkte sig, när den lagfästes. Det är en bitter besvikelse. Vad som i dagens läge behövs är, såsom jag ser det — och detta bör framhållas också i riksdagen, inte bara i pressen — att båda parter går varandra till mötes på varje möjligt sätt. Båda parter måste ha frihet att göra upp. Det räcker inte med att endast den ena av dem av naturliga skäl har en sådan frihet. Jag vill inte ange vad man skall bestämma sig för, men den principiella frågan är, att även avtalsverket måste få fullmakt att kompromissa. Att kompromissa är nämligen kärnpunkten i så gott som alla löneförhandlingar — det har många års erfarenhet lärt åtminstone mig. Vill regeringen inte lämna denna fullmakt, måste regeringen äntligen ärligt uttala detta för den minst sagt otåliga allmänheten och ta ansvaret för målsmännens och elevernas reaktioner. Skyll inte på parterna och inte på medlingskommissionen! Ingenting kan hända, i varje fall inom avtalsverket, så länge regeringen inte vill att något skall hända. Sådant är läget uttryckt i klartext. De många erfarenheterna i övrigt av den nya förhandlingsordningen må vi kunna diskutera i lugn och ro, när striden så småningom är över och uppgörelse nåtts. Detta måste ju, även om det nu ser mörkt ut, inträffa någon gång.

Herr talman! Jag skall givetvis avstå från att diskutera vad som är sanning eller inte sanning med en teolog.

Låt mig ändå säga med anledning av att herr Nordstrandh här understryker att det är staten som har kastat ut flertalet av de nu berörda i konflikten, att det visserligen i och för sig är riktigt men att man samtidigt måste ha klart för sig att den åtgärden var ett direkt svar på SACO:s punktstrejker. Det tillhör nu en gång för alla det här spelets regler att den ena parten inte behöver finna sig i vilka åtgärder som helst utan har rätt att vidta motåtgärder. Jag har, herr talman, begärt ordet inte bara på grund av herr Nordstrandhs inlägg utan även därför att herr Ohlin och herr Bohman i går var inne på en del frågor beträffande SACO-konflikten. Herr Ohlin ville ha ett besked om regeringens och civilministerns roll i lärarkonflikten, Jag kan nog inte klara ut det bättre än genom att tillåta mig hänvisa till de förarbeten och de propositioner som avlämnades i samband med förhandlingsrättsreformens genomförande.

Fastmera tycks författningsutredningen ha utgått ifrån att kontakt mellan Kungl. Maj:t och det parlamentariska organet skulle etableras innan en förhandlings fråga nått sin lösning i form av en föreliggande överenskommelse, ehuru detta förhållande icke kommit till uttryck i utredningens författningstext. För strävandena att stärka det parlamentariska inflytandet har också dylika förhandskontakter, även om de med hänsyn till förhandlingssystemets krav främst måste koncentreras till de statsfinansiella och lönepolitiska huvudlinjerna i en pågående eller förestående avtalsrörelse på den statliga sektorn, helt visst mera att betyda än befogenheten att godkänna redan träffad förhandlingsöverenskommelse.

Någon neutralitet från riksdagens sida är det inte tal om. Av denna skrivning torde också följa att regeringen inte kan ställas vid sidan om avtalsförhandlingarna. Det är ju ändå regeringen, oberoende av vilken regering det är, som genom sin civilminister skall uppträda som svarande inför lönedelegationen och informera den om förhandlingarnas uppläggning och resultat. Beträffande regeringens roll i fråga om statstjänstemännens avtalsförhandlingar har den frågan också behandlats, nämligen i propositionen 1965: 77 — propositionen angående organisationen av ett statligt förhandlingsorgan m, m. Där säger departementschefen: »Även om avtalsverket har att föra förhandlingarna = självständigt kommer verket självfallet att behöva ta kontakter med företrädare för regeringen. En förutsättning för att riksdagens lönedelegation skall kunna rådpläga i förhandlingsfrågorna med statsrådsledamot som förordnats därtill är sålunda att denne informeras före rådplägningen. Vidare åligger det verket att hos Kungl. Maj:t hemställa om erforderligt godkännande av avtal som träffas under förbehåll för Kungl. Maj:ts eller Kungl. Maj:ts och riksdagens godkännande.» Jag antar att båda dessa propositioner är välkända för kammaren ledamöter och att man där också har angivit hur det nya systemet egentligen skall fungera.

Jag vill tillägga att det är givet att dessa frågor diskuteras av avtalsverkets ledning och mig, och jag diskuterar dem i min tur med riksdagens lönedelegation. Jag har lämnat en fortlöpande information under hela detta år till riksdagens lönedelegation beträffande de olika avsnitten av avtalsrörelserna, och det är självklart att jag i dessa sammanhang också tillåter mig ha en egen uppfattning om hur man agerar i det ena eller andra avseendet. Härav följer att linjen bör vara tämligen klar från avtalsverket över civilministern till riksdagens lönedelegation. Riksdagens lönedelegation har i detta sammanhang övertagit riksdagens roll som arbetsgivare, och detta är en ordning som riksdagen själv har beslutat. Jag tycker nog att det är en ordning som man då också skall respektera. Därför är det också självklart att statens avtalsverk inte har vidtagit några åtgärder i denna konflikt utan att jag har varit införstådd med dem. Jag skulle sedan vilja säga några ord med anledning av herr Bohmans inlägg i går i vilket han egentligen ifrågasatte hela det nya systemet, och det är klart att det kan man göra. Man kan väl säga att erfarenheterna av årets avtalsrörelse kan ge anledning till omprövning av i varje fall vissa delar av nyordningen på det statliga avtalsområdet.

I en sådan situation är det uppenbart — detta kan väl sägas utan att det behöver misstolkas — att vinsten med det nya systemet i varje fall på denna punkt också är tämligen obefintlig, och då kan givetvis också det nya systemet som sådant i sin helhet komma att ställas under diskussion.

Herr talman! Herr Nordstrandh sade att det var en ond mara som red mig i natt och det kan jag faktiskt hålla med honom om. Den maran har inte avlyfts från mina axlar ännu och det verkar på något sätt, Gud ske lov, som om samma mara nu också har gripit herr Nordstrandh, som börjar bli rädd med anledning av tillståndet i skolorna och de ansatser till studieneuroser och psykiska skadetillstånd som kan uppträda hos eleverna. Det är jag orolig för också. Men min mara består dess värre i att lärarna själva anser att de har en hjälp och ett stöd, om ett sådant tillstånd uppkommer, och anser att det är ett av deras vapen vid en uppgörelse med staten-arbetsgivaren — eller föräldrarna-arbetsgivarna, som det i själva verket är. Att lärarna och deras organisationer har den inställningen är just den mara som rider mig. De går ju till och med så långt att de förklarar att eleverna i högre klasser inte får hjälpa eleverna i lägre klasser med deras skolarbete, så att svårigheterna därigenom blir mindre. Jag tycker verkligen att dessa strejkande lärare på allt sätt skulle medverka positivt till att ordningen i skolorna blir den bästa och underlätta för kvarvarande lärare, skolor, skolstyrelser och elever, så att skadorna blir de minsta möjliga. Det är avsaknaden av denna inställning hos lärarna som är min mara. Våra pedagoger skall hjälpa till att uppfostra de unga, ge stabilitet åt deras karaktär och vägleda dem för livet i samhället framöver, och så handlar de på detta sätt och har den principiella inställning jag här talat om, när de handhar konflikten! Det är min mara. Jag hoppas att herr Nordstrandhs mara är densamma.
Herr talman! Jag tackar civilministern för hans långa inlägg. Om jag förstod rätt, tar civilministern ansvaret för dagens skolsituation. Vi som betraktar situationen utifrån — det gör nämligen jag delvis, men inte helt — har ju också hela tiden misstänkt, att det förhöll sig på det sättet. Därmed stämmer också civilministerns och finansministerns uppgifter. Vad lockouten angår har man på avtalsverket givetvis rätt att handla som man finner vara riktigt. Men jag har bedömt det så, att avtalsverket i sitt svar på strejken, som omfattade något över 1000 lärare, använde större våld än nöden krävde — om jag nu skall använda det uttrycket. Resultatet av detta hårda ingripande, som närmast hade karaktären av ett försök att sätta en organisation på plats — vilket verket ju har rätt att vilja göra — har också blivit det hela skolväsendet omfattande tillstånd som nu råder och som jag hyser farhågor för. Men jag är inte skamsen över det, ty som jag ser det, är det inte lärarna som har framkallat den rådande situationen. Och lärarna räknar alls inte med någon hjälp eller något stöd i detta tillstånd. Sådan är ingalunda lärarnas inställning. Och, herr Kellgren, när strejken äntligen är bilagd, vem är det då som skall återföra livet i skolorna till normala förhållanden? Jo, det är givetvis skolledarna och lärarna. Det vore en orimlighet av lärarna att betrakta det tillstånd som uppstått som något önskvärt. Det gör de inte heller.

Herr talman! I den här saken skall jag i dag liksom i går inte göra några uttalanden som innebär ställningstagande till någondera partens handlingssätt i SACO-konflikten. Jag håller mig strängt till frågan hur detta system, som riksdagen beslöt i fjol, har fungerat vid detta tillfälle — med den begränsning som är naturlig därför att en konflikt pågår. Det gjorde ju också civilministern, om jag fattade honom rätt. Får jag därför med anledning av hans uttalande ställa ett par frågor. Han säger att avtalsverket har handlat i samförstånd med honom själv, indirekt med regeringen, på de viktiga punkterna.

Jag vill också fråga om beslutet att i de följande förhandlingarna inte beakta vad som i viss mening erbjöds från avtalsverkets sida har fattats efter samråd med och i samförstånd med civilministern. Herr talman! Bara en sak till. Man kunde möjligen få den uppfattningen att civilministern menade att den fortlöpande informationen till lönedelegationen skulle ha inneburit något ställningstagande från lönedelegationens sida till förfaringssättet i konflikten.

Herr talman! Låt mig till herr Nordstrandh först få säga, om han nu är ute efter någon ansvarsfördelning, att systemet är utformat så att det är avtalsverkets styrelse som fattar de beslut som skall fattas i dessa avseenden. Men som jag sade förut är det alldeles uppenbart att avtalsverkets styrelse inte fattar ett så viktigt beslut för sin del utan att ta kontakt med mig. Om herr Nordstrandh också menade att åtgärderna blev av sådan omfattning att jag på något sätt skulle ha ingripit mot avtalsverkets befogenheter att fatta detta beslut, så tror jag att detta skulle strida mot den ordning som vi här allesammans varit med om att införa. Herr Oblin frågar om något som jag ändå tycker är en detalj i förhandlingsförloppet och som tillhör de saker som jag anser vara ganska ömtåliga att diskutera. Men låt mig ändå säga följande. Det föreligger hos de två parterna olika uppfattningar om vad som egentligen hände på natten mellan den 23 och 24 augusti. Vilken av dessa uppfattningar som är riktig skall inte jag för dagen ta ställning till, ty jag menar att jag då skulle ta direkt ställning i en förhandlingsfråga. Jag tror också att jag därmed har besvarat herr Ohlins andra fråga. Sedan skall jag gärna understryka vad herr Ohlin sade, att lönedelegationens roll i dessa sammanhang inte är att fatta beslut. Den skall ha en rådgivande uppgift och den skall vara informerad; den skall ha möjligheter att uttala sig i olika frågor. Så har också skett under denna förhandlingsomgång. Delegationen har gjort uttalande i skilda frågor — bl.a. i en fråga som det tydligen sedan var alltför frestande att också släppa ut i valrörelsen för några månader sedan. Jag skall emellertid inte gå in på detta nu. Jag vill dock framhålla att lönedelegationen inte fattat något beslut i fråga om stridsåtgärderna.

Men delegationen har heller inte reagerat och sagt att den ville tillråda att göra på det eller det sättet. Man skall alltså ha klart för sig att lönedelegationen hela tiden varit informerad men inte reagerat på det sätt som den haft möjlighet att göra, om den haft någon annan uppfattning.
Herr talman! Avtalsverket beslutar ingenting utan att ta kontakt med civilministern. Så långt är det tydligen klart — d.v.s. man inhämtar civilministerns godkännande. Får jag då fråga: Tog avtalsverket också kontakt med civilministern, när lockoutbeslutet rörande över 20 000 lärare och skolledare fattades, och fick avtalsverket då civilministerns godkännande?

Herr talman! Det förefaller mig som om civilministern nu gjorde ett försök att till hälften pådyvla lönedelegationen ett ansvar genom att säga, att lönedelegationen har ju fått informationer och inte protesterat. Men, herr civilminister, här måste vi ändå ha någorlunda klara linjer. Lönedelegationen måste väl informeras om förhandlingarnas gång för att kunna bilda sig ett någorlunda moget omdöme om läget den dag då det föreligger en sådan situation att civilministern begär ett råd. Att hävda att delegationen — varje gång det lämnas information och delegationen inte uttalar någon mening för eller emot — påtar sig ett ansvar och ger ett tyst godkännande vore åtminstone enligt min uppfattning att göra en tolkning som står i strid med vad riksdagen tänkte sig när lönedelegationen tillsattes.

Civilministern och avtalsverket får alltså tills vidare reellt ta hela ansvaret. Skall systemet fungera, herr talman, är det enligt min mening betydelsefullt att någon oklarhet inte råder på denna punkt.
Herr talman! Även jag är angelägen att det inte skall råda missförstånd i denna fråga. Jag försökte — men misslyckades tydligen — säga att det är uppenbart att lönedelegationen inte har något ansvar för vad som händer i denna fråga. Det är nämligen inte dess uppgift. Som jag sade i mitt första inlägg har lönedelegationen till uppgift att ta ställning till de samhällsekonomiska frågorna och andra principiellt viktiga frågor och ge råd i dessa hänseenden till avtalsverket och mig. Jag är helt ense med herr Ohlin om att lönedelegationen inte har något formellt ansvar för vad som händer. Jag ville ändå säga, att jag har varit angelägen att hålla lönedelegationen informerad i de olika faserna av förhandlingsförloppet, d.v.s. under hela detta år när förhandlingarna pågått. Delegationen har alltså, om den vill, möjlighet att framföra sina synpunkter i de olika frågorna. Den möjligheten har också utnyttjats. I ett par frågor — jag skall ej säga vilka det var — har lönedelegationen till och med gått till röstning och begärt att få sina synpunkter framförda till avtalsverket så att avtalsverket skulle beakta dessa synpunkter i förhandlingarna. Herr Ohlin: I sakfrågor? Ja, i sakfrågor. — Även om lönedele gationen gör ett sådant ställningstagande, kan det aldrig bli något annat än ett råd, eftersom det är omöjligt för lönedelegationens medlemmar att följa med i varje fas i dessa förhandlingar, där ståndpunkterna kan skifta från dag till dag. Om lönedelegationen skulle göra annat än ge råd, skulle vi få ha den samlad varje dag då förhandlingar pågår. Jag vill alltså framhålla, att lönedelegationen kan ha synpunkter i dessa frågor, men det är också möjligt att dessa synpunkter aldrig ger något konkret resultat när man kommer fram till att upprätta avtal efter slutförda förhandlingar.

Herr talman! Jag skulle vilja återgå till ett annat militant område efter den här utflykten i de fackliga striderna, nämligen försvarsfrågan, som under någon månad har varit aktuell i den offentliga debatten och senast i går föranledde en rad inlägg. Det är givetvis så, att först när vi kommit dithän, att försvarsberedningen framlagt ett detaljerat förslag, kan vi få en mer konkret debatt. Men i dag kan det ha sitt värde att attityder redovisas — attityder som är representativa, visserligen inte för hela vårt folk men för stora delar därav. Jag tillåter mig först göra reflexioner rörande de frågeställningar som var föremål för debatt i går. Min första fråga: Behöver försvaret över huvud taget komma in i diskussionen om budgetutrymme? Det finns en tendens hos många försvarsivrare — man behöver bara studera de konservativa tidningarna de senaste veckorna för att se detta — att vilja ställa försvarskostnaderna i särklass. Man har använt bilden av en brandkår och frågat om man skulle göra några egentliga vinster genom att minska utgifterna för brandkåren. Jag anser att liknelsen inte är så lyckad även om den är anslående vid första anblicken — ty om en stad skulle komma på idén att orimligt överdimensionera sin brandkår vore det naturligtvis en felinvestering. Man ställer sig alltså frågan: Investerar vi en rimlig del av våra gemensamma tillgångar på det militära området? Finns det inte en risk att vi undandrar andra områden behövliga tillgångar? Man gör också den erfarenheten, när man följer en sådan debatt som denna, att politiska riktningar, som länge har polemiserat mot ansvällningen av den offentliga sektorn, paradoxalt nog inte har sett så stora hinder emot att låta denna del av den offentliga sektorn svälla. Denna ansvällning på ett område som t.o.m. har fått automatiska ökningsregler för lång tid förtjänar verkligen uppmärksamhet. Också en annan intressant synpunkt har förts fram, nämligen den att försvaret befinner sig i ett särläge, eftersom därvidlag bör gälla långtidsplanering. Man måste tänka ungefär ett årtionde framåt för att finna den fulla effekten av åtgärder som vi beslutar i dag. Försvaret skulle alltså inta en särställning genom att det kräver så lång tids planering. I princip kan emellertid detsamma sägas om praktiskt taget alla områden av det svenska samhällsarbetet. Ta bara ett sådant område som utbildningens! De insatser vi gör på utbildningens område i dag sträcker ju sina verkningar flera årtionden framåt. Om satsningarna på industriens utbyggnad gäller exakt detsamma. Man kan i vårt komplicerade samhälle svårligen hitta något område som skulle vara undandraget den regeln att det kräver en lång tids planering för att effekterna skall bli maximala. Ännu en synpunkt brukar göras gällande i detta sammanhang. Jag tror att det var herr Bohman som i går yttrade något i den stilen att beloppen inom försvarshuvudtiteln dock i procent räknat inte hade stigit så snabbt som t.ex. inom socialhuvudtiteln.

De tjänar därmed ett utjämningssyfte. Man kan alltså inte jämföra en procentuell uppskrivning av militärutgifterna med en procentuell ökning av t.ex. socialutgifterna, eftersom de senare har denna olikartade karaktär. Ytterligare ett perspektiv har kommit in i dessa debatter och bör naturligtvis också göra det. Herr Eliasson i Sundborn erinrade i går om att läget i Nordeuropa ändå inte ter sig så allvarligt och spänt som det gjorde ännu för fyra—fem år sedan. Gentemot detta har man triumferande utropat att det likväl förekommer krig i andra delar av världen. Om ett krig uppstår i t.ex. Asien kan det mycket väl sprida sig. En öppen eld innebär alltid risker. Eftersom vi planerar för framtiden kan vi för övrigt inte veta vad som sker ända fram till mitten av 1970-talet. Med en dylik argumentation kan man få varje viskning om möjligheterna att begränsa försvarsutgifterna att låta halvt landsförrädisk. När det gällt att skapa en opinion har man i sorgsna tonfall t.o.m. påmint oss om Wennerströmaffären och om ubåten eller ubåtarna på västkusten. De skall tydligen spela samma roll som sågfilarna fick göra före första världskriget. En sansad bedömning måste väl ändå bl.a. utgå från två förutsättningar. Den första är att elakartade konflikter i Europa, särskilt i norra Europa, måste betraktas som ett starkare hot mot Sveriges säkerhet än utomeuropeiska konflikter. Men då måste också avspänningar i Europa betyda minskat hot mot Sverige. Den andra förutsättningen är att tillfälliga kriser eller tillfälliga avspänningsfenomen inte kan tillmätas något avgörande inflytande på det svenska försvaret. Om man nu ser på en längre tidsperiod — de sista tjugo åren, d. v. s. tiden efter andra världskrigets avslutande — så finner man dock många positiva tecken. Omedelbart efter kriget fick vi ett 1950-tal präglat av ett kallt krig som emellertid mer och mer övergått till förhandlingsläge. Vi har fått uppleva en koloch stålunion och ett EEC som vid sin tillkomst betydde och alltjämt betyder att länder som under århundraden stått i harnesk mot varandra har gått in för ett så definitivt ekonomiskt och politiskt samarbete, att det är omöjligt att tänka sig en krigisk förveckling mellan dem. Det kalla krigets 50-tal har efter Berlinmuren 1961 och Kubakrisen 1962, så långt vi kan se, övergått till efterkrigstidens bästa relationer mellan öst och väst. De orosmoln, som vi nu ser, förefaller mer att samlas över relationen Ryssland— Kina, måhända Sydafrika, och givetvis Vietnam. Allt detta innebär inte någon garanti för fred i Europas nordliga hörn, men sannolikheten därför ökar. Detta resonemang innehåller inte någon cynism så att vi med tillfredsställelse skulle se på det som kunde gå ut över andra, men det är ett konstaterande av en tendens. Bedömare av 1960-talets öst-västliga relationer har i allmänhet också observerat den försiktighet, med vilken de två dominerande makterna har agerat just i Europa. Ytterligare en synpunkt brukar åberopas i denna debatt, nämligen den att ett militärt starkt Sverige är en förutsättning för »balans» i Europa. Nu är det först och främst mycket svårt att avgöra vad som är ett militärt starkt Sverige och kanske ännu svårare att säga vilken effekt den begränsning, som nu har diskuterats, skulle komma att få. Men »frysning» skapar — i den omfattning det nu är fråga om — icke något vakuum. Det förefaller emellertid att vara riktigt — jag ansluter mig här till det resonemang som herr Kellgren förde i går kväll — att anta att snabba och starka förändringar i försvarskostnaderna kan komma att få icke önskvärda följder när det gäller vår sysselsättning och skapa problem för vissa av våra industrier. Men det vore ju en egendomlig situation vi skulle ha manövrerat oss in i, om den omständigheten, att vi har lagt ut militära beställningar på en del industrier, för framtiden skulle fängsla oss till militära utgifter som då skulle tjäna som garanti för sysselsättning. Det påminner ju om situationen vid förbandsnedläggningen i mitten på 20-talet, då städer som berördes av sådana nedläggningar sände stadsfullmäktigerepresentanter till Kanslihuset för att utverka att de skulle få behålla sina regementen — ur skattesynpunkt. Är vi därmed tvungna att fortsätta med våra nuvarande utgifter av sysselsättningsskäl, då är det illa ställt. Men detta pekar ju på ett krav som är ofrånkomligt, nämligen att vi, därest det visar sig möjligt att nedskära den militära verksamheten i vårt land, samtidigt planerar för sysselsättningen inom de företag som kommer att beröras av minskade militära beställningar. I år hoppas jag det är sista gången som en försvarsberedning bara arbetar med de militära problemen och inte framlägger konkreta förslag till åtgärder beträffande företag som kan komma att drabbas av eventuella minskningar i de militära beställningarna. En dylik planering får man kanhända tid till, om vi nu får den beramade nedfrysningen och under en tvåårsperiod kan förbereda oss för en mer långsiktig överenskommelse. Vad som här diskuteras är alltså en nedfrysning av försvarskostnaderna till ungefär innevarande års nivå. Det kravet utgår inte från någon form av radikalpacifism, och det är inte heller någon eftergift exempelvis för kommunisterna. Personligen är jag inte radikalpacifist i ordets vanliga mening, ehuru jag har en önskan, som jag gissar att jag delar med många av kammarens ledamöter, att vårt land så långt det är möjligt skall aktivt medverka till att skapa betingelser för en fredlig samlevnad. Förslaget bygger i stället på ett hänsynstagande till det nyligen redovisade budgetläget och på en bedömning av den politiska risksituation vi befinner oss i. Det kan vara befogat att tillägga ytterligare några synpunkter. Jag vill därvid anknyta till vad försvarsministern sade om den starka försvarsviljan hos vårt folk. I våras publicerades några undersökningar angående försvarsviljan i olika åldrar. Undersökningen omspände ett antal år, och vid den senaste undersökningen visade det sig att 79 procent av de tillfrågade ansåg att vi borde försvara oss mot ett konventionellt angrepp och att 49 procent ansåg att vi även borde försvara oss emot ett atomangrepp. Undersökningarna visar två saker: för det första att pacifismen inte omfattas av en majoritet av svenska folket och för det andra att antalet s.k. försvarsnegativa är störst bland ungdomsgrupperna, d.v.s. hos personer som är under 30 år. Det är inte lätt att hitta värnpliktiga eller deltagare i repövningar som tycker att skattepengarna används särskilt förståndigt i den del av försvaret som de får inblick i eller att den tid de fått satsa för värnpliktens fullgörande används på ett helt förnuftigt sätt. Samtidigt hör vi ständigt påståendet om den snabba rationaliseringstakten inom försvaret. Detta har givit ett förvånansvärt litet utslag i de inkallades reaktioner. Jag vet inte om jag har en speciell otur att träffa just de ungdomar som har sådana erfarenheter. Det allvarliga frihetsberövande som unga människor utsätts för genom det värnpliktssystem vi har, kräver den största sparsamhet med den tid, de har att tillbringa inom försvaret och under vilken de går miste om familjeliv, sin utbildning och sin vanliga verksamhet. Frågan om hur man skall kunna åstadkomma en större grad av rationalisering inom försvaret bör också bli en uppgift för en kommande utredning. Helt hopplöst förefaller det inte att vara att lägga fram ett förslag om en minskning av ökningstakten när det gäller försvarskostnaderna. De tongångar som hördes från mittenpartierna i går tydde på att dessa kan tänka sig att resonera om en minskning av ökningstakten eller om en nedfrysning av försvarskostnaderna. Jag betraktar det som mycket hoppingivande signaler. Några hundra meter från Palais des Nations i Genéve ligger det nybyggda ekumeniska center, som utgjorde ramen för en av Kyrkornas världsråd ordnad konferens om »Kyrka och samhälle» i somras. I denna konferens deltog 400 delegater från 90 länder. Det övervägande antalet var kyrkligt aktiva lek män. Vid konferensen diskuterade man bland annat möjligheterna till en ökning av u-landsinsatserna. Man var medveten om att u-landshjälpen i många länder tenderade att stagnera eller gå ganska långsamt framåt. Man antog en rad rekommendationer beträffande de vägar, på vilka industriländerna kunde vinna utrymme för en solidarisk hjälp till fattigare länder. En av de metoder som föreslås studeras inom Kyrkornas världsråd, om möjligt i samband med den romersk-katolska kyrkan, var »möjligheterna att överföra de resurser, som nu används för rustningar, till utvecklingshjälp». Denna tanke har tidigare framförts i andra ekumeniska sammanhang. Inom broderskapsrörelsen antog vi i augusti i år ett program för »Fred, försvar, internationalism och u-hjälp», där den meningen framförs att besparingar på det militära försvarets område skulle kunna möjliggöra en större u-landsinsats. De internationella kristna signalerna har hittills inte rönt nämnvärt gensvar inom de svenska samfunden. I allmänhet har de organiserade kyrkosamfunden intagit en konservativ ståndpunkt. Detta har historiska rötter. Pansarbåtsinsamlingen och ungkyrkorörelsen var nära förbundna. Man skulle kunna säga att den svenska kristenheten väl aldrig välsignat kanonerna — den har gjort något annat: den har hjälpt till att skaffa kanoner. Vid det andra världskrigets början fanns inte bara den svenska kyrkans representanter utan även framträdande frikyrkomän bland finlandsaktivisterna.

Men är det inte alldeles felaktigt att sammankoppla u-landsfrågor och försvarsfrågor? Man skulle kunna säga att det när det gäller budgeten inte krävs anvisningar om nya utgifter, utan det är snarare fråga om att fullfölja redan gjorda åtaganden.

En sådan faktor är en klar utrikespolitik så att ingen behöver tveka om landets inställning. Det klassiska exemplet härpå är Schweiz, som har ett väsentligt billigare försvar än vi har per invånare räknat. Dess traditionella neutralitetspolitik har vunnit allmänt internationellt förtroende och skapat en image omkring Schweiz som med all visshet är mer värd än stora traditionella försvarsansträngningar. Senast häromdagen åberopades i en debatt i klandrande syfte Per Albin Hanssons mångomtalade formulering år 1939: »Vår beredskap är god.» Det antyddes hånfullt att den verkligen inte hade varit det. Ur strikt militär synpunkt är det sannolikt att formuleringen 1939 var överdriven, men ur andra synpunkter hade vårt land vid andra världskrigets utbrott utomordentliga tillgångar, t.ex. när det gällde viljan att föra en utrikespolitik efter neutralitetens linjer och en växande samhällsgemenskap efter de upprivande striderna på 1920 och 1930-talet. I vår nuvarande situation torde de svenska insatserna i Geneve i den pågående nedrustningskonferensen liksom vår klart demonstrerade alliansfrihet utgöra väsentliga tillgångar också när det gäller vår framtida säkerhet. I detta sammanhang kommer u-landshjälpen in. I den mån vårt land snabbt och beslutsamt söker att i första hand nå upp till 1000 miljoner kronor i dagens penningvärde i direkt u-landshjälp inom en femårsperiod — detta är ett åtagande som vi gjort — skulle det innebära en mycket uppmärksammad och internationellt inspirerande satsning i fredens tjänst. I den mån de ökade ulandsinsatserna kanaliseras genom multilaterala organ stärker man också de överstatliga organisationerna. I längden innebär detta, jämte ett försvar av rimlig dimensionering, den största tillgången för de små staternas säkerhet genom att de övernationella organen tillföres en ökad auktoritet, som också är byggd på ökade resurser.

Herr talman! En remissdebatt kunde väl karakteriseras som de många ordens långa parad, och den kunde vara en intressant bakgrund för en analys av politiskt språkbruk om ordens valör och innehåll. Jag skulle, herr talman, vilja ta mig friheten att ge några exempel på vad jag avser, hur olika ord och värderingar kan bedömas och hur deras relativa innehåll kan uppfattas under en remissdebatt. I går sade hans excellens statsministern ungefär följande: Det var egentligen den svenska högern som vann valet 1966. I någon viss mån hade centerpartiet framgångar men folkpartiet gjorde egentligen ett mycket dåligt val. Dessa värderingar skall jag inte lägga mig i, statsministern får stå för dem. Men det kan vara intressant att vid sidan om dessa värderingar sätta in siffrorna, vilka utgör bakgrunden för en värdering. Högerpartiet, som vann valet, fick 98 000 nya röster. De som egentligen förlorade valet, enligt statsministern, fick också 98 000 nya röster, och de som i någon viss mån hade framgång, centerpartiet, fick 130 000 nya röster. Dessa värderingar må vara hans excellens statsministerns egna, men det kan vara intressant att fundera över bakgrunden till de politiska ordens valör. I natt var vi kl. 0.20 ett dussintal ledamöter, som med stort intresse lyssnade till herr Dickson. Jag har en ut omordentlig respekt för herr Dicksons språkliga kunnande och för hans dialektik över huvud taget. Det skulle vara mig fjärran att vara pretentiös och uttala några kritiska synpunkter. Herr Dickson sade att en mittenpolitik gärna må vara social och liberal, men den kan inte vara progressiv, ty om den skulle vara progressiv måste den röra sig så att den antingen snart kommer ut till vänsterkanten eller till högerkanten. I brist på språkligt kunnande såg jag efter i ett uppslagsverk och fann att ordet progressiv — progressus — progredi där översättes med att gå framåt, att vara fortskridande, framåtskridande, gradvis stigande, jämnt tillväxande och framåtverkande. Nåja, jag tror för min del att mittenpolitiken kan vara sådan utan att hamna varken på yttersta vänstern eller på yttersta högern. Rörelsen, progressus, kan vara framåt eller uppåt. Ett annat intressant ord, som är ett honnörsord och som har använts mycket i sommarens valrörelse och nu i remissdebatten, är »solidaritet». Det användes i regel med utomordentlig accent, styrka och kraft. Statsministern sade i går i debatten att vi gick ut i valet och lovade solidaritet och lät förstå besvikelse över att gensvaret hos valmanskåren uteblev. Ja, det var så dags att gå ut i valet och lova solidaritet. Det var för sent. Vad väljarna gav besked om var att honnörsordet solidaritet saknade realistisk bakgrund. Är det solidaritet när man varje år går emot mittenpartiernas förslag att utreda frågan om ett program för ulandshjälpen? Sedan kunde förstås herr Zetterberg, ordförande för den socialdemokratiska broderskapsrörelsen, som i riksdagen hade gått emot mittenpartiernas krav på utredning om u-landshjälpen, inte låta bli att i valrörelsens upptakt i Värnamo kräva ett sådant program. Men det gör ingenting när kravet kommer — huvudsaken är att det kommer. Är det solidaritet att ta bort möjligheten för låginkomsttagare att erhålla förbättringslån? Är det solidaritet att gå emot en kompensation till låginkomstfamiljerna för höjda hyror i samband med basräntans höjning? Vidare har statsministern talat om att man vill visa solidaritet mot jordbrukets utövare. Det är oerhört svårt för jordbrukets utövare att förstå sig på denna yttring av solidaritet och jag tror att statsministern måste förlåta dem. Det utmärkande i denna vilseledande debatt var att den s.k. prispresseller inkomstpresspolitiken, som innebär hot om sänkt standard, skulle sättas in emot en redan hårt pressad grupp. I södra Sverige har en hel del människor sin verksamhet baserad på ett mycket hårt arbete på fälten och i fabrikerna med att få fram en viss del av det svenska sockerbehovet. Detta söta ord har också figurerat ganska mycket i denna remissdebatt. Denna verksamhet, som är baserad på många års forskning, försök och vetenskapligt arbete, är nu framme vid en ganska fulländad teknik. Verksamheten är baserad på växtföljdssynpunkter och på en mängd biologiska faktorer. Jag säger: Gå gärna ut och tala om för de människor som sysslar med denna produktion att nu är deras arbete värdelöst, nu skall produktionen bort! Det må regeringen gärna säga, även om den bara representerar ett mindretal av folket. Men begär inte, herr statsminister, att man med tacksamhet skall uppfatta åtgärden som ett utslag av solidaritet! Har man visat solidaritet mot de människor som råkar bo och verka i s.k. glesbygd? Nej. Jag tar mig friheten nämna ett mig näraliggande exempel genom att citera följande ord: »I själva verket är situationen sådan att man inte ens i Norrlands inland kan finna fem sammanhängande kommunblock med ett lika bekymmersamt läge.» Var skall man finna dessa bekymmer och svårigheter? Häpnadsväckande nog är det i Österlen i sydöstra Skåne. Det är regionplaneinstitutets akademiskt bildade och SACO-anslutna pojkar, som gjort denna iakttagelse i ett s.k. avfolkningsområde. Vad är det då som hänt i detta område? Låt mig göra en mycket snabb skiss. Under den senaste tioårsperioden har det rått en utomordentligt stor aktivitet inom kommunerna för att stimulera näringslivet och på allt sätt hjälpa till att hålla denna bygd levande. Men vad har gjorts inom den statliga servicesektorn? Man har dragit in lotsoch tullverket, som verkade i de nyinstallerade hamnarna byggda för stora kommunala pengar. Man håller vidare på att lägga ner järnvägen, man har nedbantat postverkets service i bygden, man har avskaffat det embryo till gymnasium, som fanns i Simrishamn och plötsligt nu innan domsageindelningen är klar helt enkelt flyttat bort häradshövdingen ur domsagan ut ur länet. Efter allt detta skickar man ut sina regionplanerare och höjer förvånat på ögonbrynen över deras iakttagelser och tycker att det är märkligt att det inte kan bli en positiv befolkningsutveckling i detta område. Det är inget utslag av solidaritet. Det är en felaktig inställning från samhällsplanerarnas sida som jag ville påtala. Någon kanske tycker att det är märkligt att aktualisera detta i en remissdebatt och undrar måhända vad jag nu syftar till. Ja, om någon av mina ärade riksdagskolleger vill hjälpa till att göra något i detta sammanhang, finns det möjligheter till detta redan när propositionen nr 135 endera dagen kommer att framläggas. Man kan flytta tillbaka häradshövdingen dit han hör hemma och där han behövs, man kan sedan se till att det skapas ett gymnasium, som kan fungera, o.s.v. Jag skall inte trötta ut ledamöterna med en vidare uppräkning och har nämnt detta endast som exempel på den solidaritet från regeringen som saknas. Jag vill avslutningsvis framhålla att det kanske lättsinnigt kan hävdas, att några hundratusental väljares vandring mellan partierna och genom partierna inte har så stor betydelse i det stora perspektivet. Det borde kanske inte ge anledning till så många generella slutsatser eller gissningar, som vi gör oss skyldiga till här i riksdagen. Jag vill dock ta mig friheten att anta, att väljarna år 1966 gett ett besked, som borde utgöra en tydlig varning från de mest högljudda centraliseringsivrarna. Invånarna i vårt land vill hellre än en onormal centralisering av människor och sysselsättning med köproblem och vantrivsel som följd ha en samhällsplanering, som tar hänsyn till den enskilda människans situation, till hennes Önskan att välja och forma sin egen livsmiljö. Man vill ha en samhällsplanering som kunde verka mera bevarande och ändå ge möjlighet att forma framtidens miljö med skapande fantasi. Socialdemokratien har glömt både solidariteten och människan, och denna försummelse har Sveriges valmanskår betygsatt i årets val.